Fru talman! Den proposition om sjömansbeskattning som utlovats till hösten har uteblivit. I stället har regeringen presenterat ett förslag om kontantstöd till svensk sjöfart. Man tråcklar oförtrutet vidare på det lapptäcke som utgör svensk skattelagstiftning, utan att förstå att det är själva konstruktionen med det extremt höga skattetrycket som skapar kriserna i bransch efter bransch. Varje gång ett problem uppstår skapar man en ny undantagsregel, och en ny grupp av modernt skattefrälse ser dagens ljus. När utländska forskare inte längre ville komma till Sverige för gästforskning skapades särbestämmelser för dem. När gruvan i Stekenjokk lades ner skapades en speciell frizon där. Skatteundantag gäller i de olika stödområdena, och speciella traktamentsregler måste på sin tid införas vid bygget av Johanneshovsbron. Nu skall sjöfarten erhålla ett kontantstöd. Moderata samlingspartiet anser inte att detta är rätt väg att gå. De svårigheter som hela tiden uppstår har vi i Sverige till största delen skapat Prot. 1988/89:46 själva genom ett alltför högt skattetryck. 15 december 1988 Det är angeläget att svensk industri har klara och entydiga reglerförden ZH verksamhet man bedriver och att dessa regler inte ändras för varje budgetår. Svensk rederinäring skiljer sig i detta avseende inte från annan industriell verksamhet. Sedan 1980 har olika lösningar presenterats för sjöfarten, men ingen har haft en långsiktigt acceptabel effekt, samtidigt som rederinäringen har vant sig vid det subventionstänkande som i längden är ruinerande för verksamheten. Moderata samlingspartiet anser att en varaktig lösning på den svenska sjöfartsnäringens svårigheter kräver inrättandet av ett svenskt internationellt register. På samma sätt som övrig svensk industri vid sina anläggningar i utlandet inte anställer svenskar får sjöfartsnäringen därigenom möjlighet att anställa internationellt rekryterade besättningar. Ägandet, driften och sjöfartskunnandet kan på detta sätt behållas i Sverige. Besättningen behöver däremot inte vara svensk eller bosatt i Sverige, och beskattningen av besättningen bör på samma sätt som för övrig svensk industri verksam i utlandet avgöras beroende på resp. besättningsmans bosättningsland. Avsikten är inte att med denna åtgärd skärpa beskattningen av i Sverige bosatta sjömän, utan konstruktionen skall ses som ett led i de moderata förslag som syftar till en sänkning av det alltför höga skattetrycket i Sverige. Som en övergångslösning i avvaktan på ett förslag om ett internationellt register kan moderata samlingspartiet acceptera den tidigare av regeringen aviserade metoden med befrielse från sjömansskatt. Det är vår uppfattning att den konstruktionen har mindre skadliga effekter än den nu föreslagna direkta driftsubventionen. Jag vill också säga några ord om kapitalbildningen. Socialdemokraterna hänvisar till löntagarfonderna som ett sätt för sjöfartsnäringen att trygga sitt kapitalbehov. Speciellt hänvisar de till det nyligen ingångna samarbetet mellan västra fonden och Nordsjöfrakt. I moderata samlingspartiet har vi aldrig accepterat löntagarfonderna, och vi anser inte att näringslivet skall skattefinansieras vare sig genom löntagarfonder eller med direkta bidrag. Vi anser att det är mer naturligt att tills vidare utnyttja de investeringsfonder som finns i företagen, och vi stödjer därför den gemensamma reservationen om investeringsfonder. Jag vill därmed, herr talman, yrka bifall till reservationerna 1, 2 och 3 till betänkandet.

Herr talman! Den svenska sjöfartsnäringen har under den senaste tioårsperioden minskat kraftigt. Sverige har som sjöfartsnation halkat ner från elfte till fyrtionde plats. En starkt pådrivande faktor i denna utveckling har varit bristande konkurrensförmåga från den svenska sjöfarten. Medan 61 andra sjöfartsnationer tagit sig an problemen inom näringen har regering och riksdag här hemma, mer eller mindre stillatigande, konstaterat hur vi som sjöfartsnation tappat mycket av tempo, tonnage, arbetstillfällen, konkurrensförmåga och icke minst vårt internationella anseende som en ledande sjöfartsnation. Nästan på dagen för ett år sedan hade riksdagens trafikutskott tröttnat på regeringens handlingsförlamning när det gällde att arbeta fram förslag om sjöfartspolitiska åtgärder. Genom ett s.k. utskottsinitiativ från trafikutskottet beslutade riksdagen att ge regeringen i uppdrag att snarast framlägga en proposition om ”vissa sjöfartspolitiska åtgärder”. När så regeringen äntligen kom med propositionen blev innehållet en stor besvikelse för många, inte bara för näringen utan för alla dem som målmedvetet arbetat för en lösning av sjöfartsnäringens akuta problem. De föreslagna insatserna var helt otillräckliga för att ge näringen den vitalitet som var absolut nödvändig. Herr talman! Situationen i dag, när vi här i riksdagen behandlar regeringens senaste proposition, är den att riksdagen i maj detta år beslutat om ett särskilt statsbidrag om 38 000 kr. per helårsanställd sjöman som arbetar ombord på svenskflaggat fartyg i s.k. fjärrfart. Vidare har regeringen föreslagit att dessa ombordanställda skall befrias från inkomstskatt i Sverige. Tillsammans beräknas dessa åtgärder kunna leda till en reduktion av bemanningskostnaderna med ca 40 96. Riksdagens beslut att medverka till sänkning av rederiernas arbetsgivaravgifter genom det s.k. 38 000-kronorsbidraget kommer tillsammans med en inkomstskattebefrielse för ombordanställda i fjärrfart att kunna leda till att bemanningskostnaderna för svenskflaggade fartyg sänks till en nivå som i dagsläget kan bedömas vara konkurrenskraftig i trafik inom Östersjön och närområdet i Europa. För s.k. storsjöfart, dvs. den internationella tankoch bulksjöfarten, specialsjöfarten samt linjesjöfarten, som opererar i en miljö där det inte finns utrymme för avvikelser i kostnadsbilden, är åtgärderna helt otillräckliga. Att stödja denna del av sjöfarten genom åtgärder över budgeten, dvs. en statlig subventionering, är orealistiskt. Därför är det enda alternativet på detta område ett svenskt internationellt register. Folkpartiet har talat för den lösningen redan tidigare. Herr talman! Vi accepterar, som en tillfällig lösning, den del av regeringens förslag som i praktiken befriar de ombordanställda från inkomstskatt. Men vi hävdar att de hittills redovisade åtgärderna från regeringen är kortsiktiga och vilar på ett subventionstänkande. Om sjöfartsnäringens framtid skall kunna tryggas måste lösningarna vara av långsiktig art. I reservationerna 2 och 3 krävs snara insatser just med målet att nå lösningar som vilar på långsiktighetens grund. Jag tror att den svenska näringen även på detta område skulle vara betjänt av att få sådana handlingsramar när man planerar för framtiden. Herr talman! Jag vill avslutningsvis säga några ord om de två reservationer som folkpartiet står bakom. Det är först reservation 2 om ett svenskt internationellt fartygsregister. Vi begär där att regeringen snarast bör låta utreda förutsättningarna för införande av ett internationellt fartygsregister i Sverige, liknande det som man har lyckats med i Norge och Danmark och Prot. 1988/89:46 även i en del andra europeiska länder. 15 december 1988 Det intressanta att konstatera är att regeringen för bara knapptettårsedan. = Gam. ooo i proposition 1987/88:129 redovisade departementschefens syn när det gäller ett svenskt internationellt register. Han sade bl.a. att ett internationellt fartygsregister skulle kunna sänka redarnas kostnader till en internationellt konkurrenskraftig nivå och att det torde vara avgörande för förutsättningarna att bedriva en lönsam tankoch bulksjöfart med stort tonnage i vidsträckt oceanfart. Han var likväl vid det tillfället inte beredd att förorda en internationell registerlösning för svenskt vidkommande. Jag vill med detta konstatera att regeringspartiet och den departementschef som handlägger sjöfartsfrågorna inte hyser en inneboende motvilja mot att lösa dessa problem, men de har inte orkat ända fram. Här kan jag tänka mig att de fackliga organisationernas reaktioner har bidragit till att statsrådet inte har ställt upp för det som han egentligen innerst inne tycker är det enda riktiga. När det gäller reservation 3 om de allmänna investeringsfonderna anser vi att regeringen borde förelägga riksdagen erforderligt lagförslag om att de allmänna investeringsfonderna skall kunna tas i anspråk även när det gäller investeringar i fartyg. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till reservationerna 2 och 3.

Herr talman! Riksdagen har tidigare vid ett flertal tillfällen uttalat att vårt land behöver en svenskflaggad handelsflotta av rimlig omfattning för att i såväl fredstid som orostider trygga Sveriges transportförsörjning. Ytterligare skäl för att vi skall ha en egen handelsflotta är sysselsättningsaspekten som berör inte endast de ombordanställda utan också andra sjöfartsanknutna verksamheter än själva fartygsdriften. I vissa kustregioner med annars svagare industriell aktivitet är sjöfartsnäringen och dess kringeffekter av särskilt stort värde. Sverige är i transporthänseende som en ö — vi har vatten praktiskt taget runt om oss och då behövs fartyg och färjor för att varuutbyte skall kunna komma till stånd. Det har också ansetts att vi behöver det kunnande som finns inom sjöfartsnäringen och att vi långsiktigt bör slå vakt om det. Det s.k. sjöfartsnettot som uppgår till ca 8 miljarder kronor och har betydelse för vår bytesbalans har nämnts som ytterligare skäl för att en handelsflotta med hemland Sverige skall ges möjlighet att leva i den hårda sjöfartskonkurrens som är rådande på denna ytterst internationella marknad. Alla sjöfartsländer tycks slå vakt om sina handelsflottor. Det går till på många olika sätt för att resp. lands flagga skall kunna slå i vinden och markera det nationella intresset i fartygen.

Förhoppningsvis kan det leda till att vi kan återta vårt anseende som sjöfartsnation om det nu är så att 63 vi skulle ha förlorat det. De åtgärder som trafikutskottet nu med stor majoritet — det gäller fem 15 december 1988 partier—har ställt sig bakom kommer med stor säkerhet att bli den faktor som ger svenskflaggade fartyg möjlighet att segla vidare med något svenskt ortnamn i aktern. Regeringsförslaget, som trafikutskottet nu har ställt sig bakom, innebär en betydande kostnadsavlastning för rederinäringen med ca 550 milj.kr. per år, eller som Hugo Bergdahl nyss nämnde: Det är en kostnadsavlastning vad gäller bemanningskostnaderna med ca 40 9. Utskottet understryker kraftigt att åtgärderna måste få en långsiktig inriktning. Kostnadsavlastningen, som utgörs av återbetalning av ombordanställdas inbetalda skatt och viss återbetalning av arbetsgivarens för de anställda erlagda sociala avgifter, är ett praktiskt svenskt sätt att få till stånd vad som i andra länder är skattebefrielse för besättningen i fartygen. På detta sätt får de ombordanställda sjömännen behålla den sociala trygghet som alla andra förvärvsarbetande hos svensk arbetsgivare har. Utskottets alla ledamöter utom moderaterna anser att denna modell för kostnadsavlastning inte bör föranleda några internationella komplikationer. Det skall ses som en alternativ teknisk lösning för att åstadkomma en skattebefrielse för anställda på svenskflaggade handelsfartyg i fjärrfart. Även om utskottet nu med stor majoritet har ställt sig bakom huvudförslaget i regeringens proposition har det framkommit ytterligare några synpunkter. Det gäller frågan om inrättandet av ett internationellt register. Från socialdemokratiskt håll anser vi att de åtgärder som nu företas bör få en sådan effekt att även fartyg som går i mera vidsträckt internationell fart får en större möjlighet att stanna kvar under svensk flagg. Vi socialdemokrater vänder oss emot inrättandet av ett internationellt register. Det innebär ju i realiteten att man anställer folk från s.k. lågkostnadsländer till sådana löner som förekommer i dessa länder. Låt mig nämna Filippinerna, Pakistan, Taiwan, Korea och även vissa öststater. Vi anser att om man inför detta på ett sådant sätt som Redarföreningen har föreslagit innebär det att man på svenska fartyg skulle underlåta att tillämpa svenska lagregler på väsentliga områden, inte minst de arbetsrättsliga, i en utsträckning som vi anser vara oförenlig med svensk rättsuppfattning. Det är därför vi säger nej till dessa förslag, och vi gör det med skärpa. Ytterligare förslag som har framförts från borgerligt håll är att investeringsfonderna skall få användas fritt för inköp även av andrahandsfartyg och för investeringar i fartyg. Från socialdemokratiskt håll menar vi att de åtgärder som nu vidtagits och som jag här så utförligt har beskrivit också bör kunna vara en stimulans för andra finansieringsinstitut att engagera sig i sjöfart om så behövs. Är sjöfarten livskraftig och visar sig kunna leva vidare, då kommer också kapitalet att kunna anskaffas när modernisering och ombyggnader behöver komma till stånd. Det har också kommit till utskottets kännedom att en av löntagarfonderna redan har engagerat sig i ett av de större kustrederierna i vårt land, så på det sättet har det öppnats en väg för kapitalanskaffning i syfte att förnya och förbättra det tonnage som seglar. Herr talman! Med detta vill jag än en gång understryka att det är utskottets mening att de åtgärder som nu vidtas bör kunna vara en god stimulans och en bra språngbräda för svensk sjöfartsnäring att åter kunna hävda sig på de Prot. 1988/89:46 internationella haven. 15 december 1988 Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.
rederier. Herr talman! Detta är ett varaktigt sätt att lösa svenska sjöfartsproblem, säger Birger Rosqvist. Jag tror inte att det är så. Alla andra försök som gjorts i Sverige att genom olika skattekonstruktioner värna om näringar som går dåligt har misslyckats. Vi har lagt ner miljarder på varv och vi har misslyckats med textilindustrin och många andra områden. Grundförutsättningen för att det skall gå runt är att ekonomin är sund. Den typ av subventioner som nu föreslås tenderar bara att bevara verksamheter som är dåliga; för dem som är bra spelar de ändå inte så stor roll. Ett internationellt register är inte acceptabelt, säger Birger Rosqvist och vänder sig med skärpa mot en eventuell rekrytering av besättningar från Filippinerna och andra lågkostnadsländer. Samtidigt är Birger Rosqvist representant för regeringspartiet, och svenska staten är den i särklass största utnyttjaren av rederiverksamhet under fri flagg och med lågkostnadsbesättning, genom Team Ship och genom UV Shipping. Det finns inget annat rederi i Sverige som så intensivt utnyttjat det systemet som svenska statens.

Herr talman! Hur mycket Birger Rosqvist än hävdar att det här är en lösning som är tillräcklig för att rädda svensk sjöfartsnäring kan han inte övertyga mig och mitt parti om att så kommer att bli fallet. Det här kan inte betraktas som något annat än ett provisorium. Det är lösningar som sjöfartsnäringen kan se på det viset att en riksdagsmajoritet när som helst kan rycka undan förutsättningarna. Det är enligt vårt sätt att se inte att arbeta långsiktigt för att så att säga ge sjöfartsnäringen möjligheter att leva vidare och utvecklas. Det enda som löser problemen för den näring som bedriver sin verksamhet på de vida haven, alltså utanför Europas kuster och i Östersjöns närområde, är att införa ett internationellt register. Vi har från vårt håll — det framgår också av reservationen — begärt en utredning för att utveckla och ta fram en svensk variant av ett internationellt register. Vi har mycket att lära oss på det området av norrmän och danskar. Men det som kanske inte är bra för oss skall vi självfallet ändra på. Det är en självklarhet att det skall finnas med i bilden, så att man inte bara utan vidare plagierar vad som har gjorts i Norge och vad som har gjorts i Danmark. Det är mot den bakgrunden vi har begärt en utredning på det här området. I När det gäller investeringsfonderna vill jag säga till Birger Rosqvist att jag inte kan förstå att man alltid skall försöka sätta käppar i hjulen för det svenska näringslivets möjligheter att fritt planera långsiktigt. Vill man hindra att investeringsfonderna används även på det här området av det svenska näringslivet är man ute för att bygga upp onödiga barriärer.

Herr talman! När det gäller inrättandet av ett internationellt register skulle jag vilja fråga: Vad är det för sjöfart som skulle ha nytta av ett sådant med bibehållande av en svensk flagg? Det är ett fåtal fartyg, kanske 20-25. Det är sådana som inte har beröring med Sverige utan fraktar spannmål från La Plata till sovjetiska hamnar eller fraktar kol från Australien till Japan eller bräkande får från Australien för slakt i något muhammedanskt land på den arabiska halvön. Vi skulle kunna ha svenska fartyg till detta — ja visst. Men då är flaggan och möjligen en ljushårig befälhavare det enda som erinrar om Sverige — resten är folk från lågkostnadsländer, folk som har mycket låga löner och som på det sättet under mycket dåliga sociala förhållanden skulle hjälpa till att hålla en svensk flagga i aktern på båten. Det vänder vi oss emot, Tom Heyman. Vi kan inte anse att det är något avgörande för svensk sjöfart. Det beslut vi nu kommer att fatta kommer närmast den sjöfart till godo som har anknytning till Sverige, som tar hit produkter vi använder eller fraktar i väg varor vi har producerat. Vi tycker att det är viktigt att detta kan skötas med svenska fartyg. Jag tror också att det här finns en utvecklingsmöjlighet — det är bara 15—20 26, och kanske knappt det, av den trafiken som i dag sköts av svenska fartyg. Det finns kanske möjligheter att expandera på det området. Det kan bli möjligt nu. Med utskottets yttrande som även Hugo Bergdahl står bakom ger vi folket i båtarna möjligheter att behålla sysselsättningen med bibehållna sociala förmåner när det gäller sjukförsäkring, ATP och allt annat. Jag vill slutligen poängtera — om det inte framgår av debatten — att det är fem partier som står bakom det viktiga förslag för svensk sjöfart som behandlas i det här utskottsbetänkandet. Samtliga dessa fem står bakom skrivningen att förslaget skall ses som en långsiktig åtgärd för svensk sjöfartsnäring. Om fem partier, som representerar 80—82 6 av väljarkåren tycker så, tror jag att det är en garanti för att åtgärden blir långsiktig och inte utan vidare kan spolas bort.

Herr talman! Jag kan hålla med Birger Rosqvist om att antalet skepp som är aktuella för ett internationellt register kanske inte är så stort. Men de 20—25 som han nämnde och som ungefär svarar mot det antal som svenska staten i dag driver har också ett värde, inte minst därför att vi därigenom får ett sjöfartskunnande. Vi får rederikontor, vi får skeppsmäklare och vi får en hel rad människor i land i Sverige som ägnar sig åt sjöfart. Det är kanske inte heller helt föraktligt. Ofta är det även så att stor sjöfart och närsjöfart organisatoriskt hänger ihop. Helt bortse från detta kan man väl därför kanske inte. De kustnära båtarna måste väl fortfarande trots allt kunna bära sina kostnader i jämförelse med andra transportmedel. Om vi hela tiden beskattar rörelser och varje gång de går dåligt ger dem skattefrihet, får vi till sist ett näringsliv som inte hänger ihop.
Herr talman! Vi har accepterat en lösning när det gäller att befria den här 15 december 1988 näringen från sjömansskatt. Vi har accepterat förslaget som en tillfällig 77 ot lösning därför att svensk sjöfart befinner sig i kris. Det mål som här presenteras av regeringen kan vara acceptabelt som en tillfällig lösning, tills vi har fått det som vi eftersträvar och som vi begär i vår motion, nämligen inrättandet av ett internationellt register. Jag vill gärna upprepa mitt konstaterande att det här är ett provisorium. Det här är inte en sjöfartspolitik där långsiktigheten finns med i bilden — det är ett kortsiktigt tänkande! Jag tycker att det är överraskande att trafikutskottets ordförande här raljerar om vissa delar av svensk sjöfartsnäring.

Den argumenteringen borde utskottets ordförande hålla sig för god för att föra.
Herr talman! Jag vill vända mig mot Hugo Bergdahl, som säger att jag använder en raljerande ton och på något sätt skulle undervärdera den uteseglande handelsflotta vi har. Jag har själv varit engagerad i den under ett antal år. Även om jag inte har varit med om att frakta bräkande får — men dock gnäggande hästar — vet jag att även sådana här uppgifter kräver vissa uppoffringar av dem som utför jobbet. Men det har också viss tjusning, det kan jag medge. Nu är det dock kustsjöfarten i fjärrsjöfart som vi närmast vill slå vakt om. Enligt uttalanden från redare som håller på med den formen av sjöfart är de nöjda med propositionen och vad vi har åstadkommit i utskottet. De har utgått från att detta beslut också skall bli verklighet. Jag tror att det blir det, även om Hugo Bergdahls uttalanden är svåra att tolka, eftersom Hugo Bergdahl står bakom förslaget i utskottsbetänkandet och där säger att det här är ett långsiktigt beslut. Till Tom Heyman vill jag säga att jag tycker att det är beklagligt att moderaterna inte kunde ställa upp för det förslag som här föreligger och som utskottet i övrigt biträder. Varje gång som konkreta förslag för att lösa problemen för sjöfarten har legat på riksdagens bord, förslag för vilka man haft möjlighet att nå bred politisk enighet, har moderaterna hittat på något annat och gått sin egen väg. Det tycker jag alltså är beklagligt. Det hade varit glädjande för oss alla i utskottet om även moderaterna hade kunnat ställa upp på detta förslag.

Herr talman! ”Vi konstaterar att ränderna aldrig går ur högern och borgarna. Svensk flagg blir en fiffelflagg om de borgerliga vinner valet. 67 Moder Svea kommer att tvingas till prostitution.” Så skrev Föreningen Röda lanternan, en grupp av sjömän som är fackligt aktiva inom Sjöfolksförbundet. De påminner om att kampen mot ”dumpning” av sjöfolkets arbetsvillkor är lika gammal som kampen för fackliga rättigheter. De mest utsugna från tredje världens länder har i alla tider utnyttjats av olika arbetsköpare som spelat ut dem mot arbetare i länder som kommit längre därför att det har funnits en kamp för demokratiska frioch rättigheter. Det har också gällt fackliga rättigheter. Herr talman! Facket har fruktansvärda erfarenheter av fiffelflagg och skandalrederier. Solidaritetsarbetet för att åstadkomma drägligare villkor för fattiga kamrater från andra länder har gång på gång avslöjat att det existerar rena gangstermetoder där kuvade sjömän avtvingas sina löner med vapenmakt. Detta förekommer, och jag undrar om en debattör som Tom Heyman inte ens känner till det. Få hade trott att tre s.k. demokratiska riksdagspartier 1987 skulle gå i spetsen för att utsugarmetoder mot de ombordanställda sätts i system och får lagligt beskydd — och detta trots sjöfolkets upplysningskampanj om hur ett internationellt register kommer att sabotera arbetarnas vunna rättigheter. Birger Rosqvist nämnde också detta. De borgerliga fortsätter sin märkliga aktion, anförda framför allt av Tom Heyman. Sjöfolket i Norge vet. De visste vad de kämpade emot när de försökte stoppa införandet av NIS, och nu har de erfarenheter som deras svenska kolleger betackar sig för. Arbetslösheten har ökat och sjösäkerheten minskat. Så sent som i går fick jag en telefonrapport om att NIS inte skapat ett enda nytt jobb, utom för enstaka seniorbefäl. Den bistra verkligheten är att tusentals av dem som var yrkesverksamma till sjöss 1985 nu befinner sig i en mycket svår situation efter utflaggning. De betraktas på kapitalistiskt maner som överflödiga — både till sjöss och på land. Är det detta som Tom Heyman och andra hoppas på för den svenska sjöfartens del? Talet om ”lågkostnadsländer” — det begreppet upprepades tyvärr av Birger Rosqvist; jag tror att det var ett misstag — varvid man menar länder som Filippinerna och liknande, avslöjar ju egentligen vad det hela handlar om. Men för säkerhets skull — med tanke på dem som befinner sig i kammaren och dem som sedan läser snabbprotokollet från riksdagsdebatten — skulle jag vilja be Tom Heyman, när han nu ändå har begärt ordet, att säga litet om vad ett lågkostnadsland är. Vari består de låga kostnaderna, och vem är det som tjänar på dessa låga kostnader? Själv vet jag — och jag tror att alla inom arbetarrörelsen lärde sig det tidigt — att det som är en låg kostnad gäller en vara, dvs. arbetskraften som vara. Och i det sammanhanget har utsugarmetoderna använts långt in i våra dagar, som jag nämnde tidigare. Hur tänker Tom Heyman förklara för sjöfolket att ni struntar i om alla viktiga rättigheter i fråga om arbetarskydd, arbetstidsregler, föräldraledighet osv. kommer att sopas bort? Förklara det här i kammaren, så att de som ännu har jobbet kvar kan läsa i protokollet om era motiv! Jag vet att inte alla borgerliga lyssnar enbart till hökarna bland redarkapitalet. Men era motioner och reservationer ger faktiskt klart uttryck för att ni ensidigt lyssnar på de mest högljudda redarna. Herr talman! Vpk har inte reserverat sig mot trafikutskottets hemställan. Efter alla märkliga turer om sjömansskatt och redarstöd på tre olika Prot. 1988/89:46 departement där den här frågan har cirkulerat, känns det som en viss lättnad 15 december 1988 att vi nu kan fatta ett beslut — och att också fem partier står bakom det, Som far. or Birger Rosqvist sade. Vpk har i ett särskilt yttrande sagt att vi återkommer i januari med krav på en mer övergripande och långsiktig strategi, inte bara för att vi vill rädda det lilla som finns kvar under svensk flagg, utan också för att det behövs visioner, handlingskraft och offensiva förslag. Det särskilda statsbidrag som vi nu fattar beslut om måste ses som en del. Men samtidigt är det inte vad vi menar med offensiva satsningar eller med en övergripande strategi som behövs för att rädda sjöfarten på lång sikt. Herr talman! Självfallet stöder vi propositionen. Men vi återkommer alltså i januari med förslag om bl.a. en handlingsplan, och vi kommer att upprepa en del andra krav som vi också har haft när det gäller sjöfarten. Jag ber att få yrka bifall till hemställan i trafikutskottets betänkande 6. För oss gäller en av de avgörande frågorna att man inte får tumma på sjömännens sociala trygghet.

Herr talman! När man lyssnar till Viola Claesson skulle man kunna tro att svensk flagg och svenska regler är en garanti för något som är näst intill paradiset på jorden. Så är det ju inte alls. Det har funnits utomordentligt dåliga skepp under svensk flagg, samtidigt som flera av världens mest avancerade och välskötta rederiflottor går under vad man kallar fiffelflagg. Suger man litet extra på det ordet, så låter det alldeles särskilt fiffligt. Vad är ett lågkostnadsland? Ja, självfallet har en besättning från Filippinerna eller Indien lägre kontantlön än en svensk besättning. Men om de nu seglar i en svenskflaggad båt eller en brittiskregistrerad så har de samma levnadsvillkor för det mesta som om de seglade på en indisk eller filippinsk båt och ofta bättre levnadsvillkor än de anställda i land i resp. länder. Allting är ju relativt i detta läge. Det behöver inte vara fråga om sådana likkistor som det målas ut av Viola Claesson. Detta med friflaggade båtar är något som man med stor förtjusning använt i också kommunistiska regimer. Både i Moskva och i Peking har man med stor förtjusning registrerat båtar under andra länders flaggor och med besättningar från andra länder än sina egna, och de har också haft kanske lika bra förhållanden som i det egna landets båtar. Fri flagg är faktiskt inget som är unikt för de kapitalistiska länderna. Vi har ju jagat sådana båtar i Sverige. Det allra senaste exemplet är en som hette Trans Dignity som stoppades i Sundsvall i förra veckan. Hon ägs av folkrepubliken Kina, är registrerad i Hongkong och har en besättning från det likaledes kommunistiskt styrda Burma. Den besättningen har nu skickats hem och av den kommunistiska regimen fråntagits sina pass vid hemkomsten till Burma. Jag vet inte om de kommunistiska recepten är bättre än de kapitalistiska.
Herr talman! På ett sätt kan man ibland inse att det är onödigt att bemöta den form av argumentering som Viola Claesson för här. Men i botten handlar 69 det om stora och allvarliga frågor. Viola Claesson tycks inte ha följt utvecklingen. Hon talar om utsugning, 15 december 1988 prostitution, jag vet inte vilka uttryck och termer hon använde för att beskriva det som man i demokratisk form i Norge och Danmark — i Norge under ledning av en arbetarregering — har infört. Mot den bakgrunden är det svårt att förstå om Viola Claesson alls följt med vad som hänt i den sjöfartspolitiska debatten. Jag vill också hänvisa till vad kommunikationsministern sade för bara några månader sedan, nämligen att ett svenskt internationellt fartygsregister skulle kunna sänka redarnas kostnader till en internationellt konkurrenskraftig nivå och att en sådan borde vara avgörande för förutsättningarna att bedriva en lönsam tankoch bulksjöfart med stort tonnage i vidsträckt oceanfart. Detta skrev kommunikationsministern för bara några månader sedan. Att det hittills inte har blivit verklighet kan bero på tillfälliga problem som låser det hela. Skall jag välja ett gott sällskap väljer jag, även om jag inte är helt överens, kommunikationsministern. Jag skulle nog ogärna i diskussionen om dessa frågor vilja ha sällskap med Viola Claesson med den argumentering som hon här nyss förde fram.

Herr talman! Hugo Bergdahl måste ha missuppfattat hela debatten och den fråga vi diskuterar. Jag har verkligen inte frågat efter något sällskap. Jag försöker bara klarlägga vart ett internationellt register i Sverige skulle kunna leda. Jag pekar också på, som vpk alltid gjort i debatten här i kammaren och utanför kammaren, att fiffelflagg är fiffelflagg och används i just det syfte Hugo Bergdahl berömmer kommunikationsministern för att ha insett, nämligen att det är redarnas och redarkapitalets kostnader det gäller. Lågkostnadsarbetskraft, dvs. utsugen arbetskraft, skall naturligtvis hjälpa redarna. Men den verklighet jag försöker befinna mig i eller i varje fall ha kontakt med så mycket jag kan, den finns inte mest på redarsidan. Redarna har ofta haft sina förespråkare här, och vi har hört dem i dag låta likadant som många år tidigare. Verkligheten gäller framför allt massor med människor över hela världen som jobbar ombord på fartygen, som arbetar, Hugo Bergdahl, som faktiskt befinner sig i den verklighet som jag talar om. Man behöver inte finnas med på en sådan resa för att se yrkesverksamma och deras arbetsvillkor. Det finns faktiskt olika slags litteratur att läsa, både för Tom Heyman och Hugo Bergdahl om de är intresserade av sjöfolkets villkor. Det var lustigt, herr talman, att Tom Heyman nämnde ordet likkistor. Det fanns tydligen på något sätt i bakhuvudet även på en högerman när vi diskuterar dessa frågor. Jag nämnde inte ordet likkistor, men jag tackar för att det togs upp. Det är nämligen inte bara utsugen arbetskraft det handlar om, utan också likkistor som fortfarande flyter på havet. Herr talman! Det finns ingenting som kan ändra min och vpk:s uppfattning och syn på frågan om det internationella registret och vad det skulle betyda för Sveriges vidkommande. Det vi har strävat efter, och också nått visst resultat i, är att trafikutskottets majoritet, socialdemokraterna i trafikutskottet och regeringen skall vara mer klarsynta än tidigare, mer bestämda på

Herr talman! Miljöpartiet de gröna vill på lång sikt sänka skatterna på arbete, helst få bort dem helt och lägga skatten på annat, bl.a. ändliga resurser. Vi är bl.a. av detta skäl positiva till förslaget om befrielse från sjömansskatt för sjömän sysselsatta på svenska handelsfartyg i fjärrfart. Detta har också en påtaglig positiv effekt på sjöfarten som sådan. Det är vår uppfattning att svensk sjöfart bör utvecklas och gynnas. Sjöfarten är ett energisnålt transportslag med goda möjligheter att bli miljövänligare. Det är då viktigt att vi också får långsiktiga och varaktiga lösningar. Av praktiska skäl har regeringen föreslagit ett motsvarande bidrag för rederierna i stället för skattebefrielse. Eftersom detta bidrag är att beteckna som en återbetalning av inbetalda skatter, vill vi från miljöpartiet stödja regeringens förslag. Vi har fogat ett särskilt yttrande till betänkandet, där vi betonar att vi generellt vill sänka skatterna på arbete. På sikt betyder det att vi hellre vill ha en skattebefrielse i stället för motsvarande bidrag. Det är dock närmast en teknisk fråga. Herr talman!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

Herr talman! Det klagas ofta med rätta över riksdagsledamöternas arbetsförhållanden. Men kammarens ledamöter har sig själva att skylla om arbetsförhållandena inte är tillfredsställande. Det är ju vi själva som fattar beslut på området. Riksdagens arbetsbörda har ökat rejält sedan enkammarriksdagen infördes 1971. Riksdagsmännens dubbla roller som beslutsfattare, verksamma här i riksdagshuset, och som representanter, ofta verksamma hemma i valkret sen, har lett till att riksdagsmannaskapet fått nya dimensioner och ställer helt andra krav, inte minst tidsmässigt, på sina utövare än för 20-25 år sedan. Tempot har ökat, kraven på vad riksdagsmännen skall känna till och uträtta likaså. De skall i växande utsträckning ställa upp på allt mellan himmel och jord. Man måste tyvärr, herr talman, konstatera att den här utvecklingen på intet sätt har mötts med en rimlig förbättring av de enskilda riksdagsledamöternas service. Arbetsförhållandena har inte förbättrats i takt med de växande uppgifterna. Ett genomförande av förslagen i det föreliggande betänkandet kunde ha löst många av de mest akuta problemen. Enligt min mening blir det nu tyvärr inte så. Vi moderater har som ensamt parti reserverat oss såväl i arbetsgruppen och i förvaltningsstyrelsen som i konstitutionsutskottet. Kanske bottnar ställningstagandena i synen på riksdagsledamöternas roll. Vi moderater anser det vara en självklar utgångspunkt att den enskilda riksdagsmannen utgör grunden för riksdagen och riksdagsarbetet. Det är han eller hon som är vald som folkets representant och som skall ha möjlighet att sköta detta viktiga uppdrag på ett tillfredsställande sätt. Det är, herr talman, mycket väsentligt att riksdagen kan dra till sig de bästa politiska krafterna. Det skall egentligen vara mera attraktivt och intressant att vara riksdagsman än att vara landstingseller kommunalråd. I varje fall skall ingen behöva tveka att stanna kvar i riksdagen eller att åtaga sig ett riksdagsmannauppdrag bara därför att man har det så mycket bättre som landstingseller kommunalråd — arbetsmässigt, ekonomiskt eller vad det nu kan vara. Tyvärr går utvecklingen i motsatt riktning. Många lämnar riksdagen, inte för att sluta arbeta politiskt utan för att arbeta politiskt i andra sammanhang. Detta är en beklaglig utveckling som kommer att innebära att standarden på riksdagsarbetet försämras. Herr talman! När det gäller sekreterarservice, arbetslokaler och mycket annat hade den aktuella arbetsgruppen chansen att lägga fram förslag som snabbt skulle kunna leda till att det blev en utökning av antalet sekreterare och att lokaler för dessa också snabbt kom till stånd. Nu har det inte blivit så. Den modell som föreslås för en utökning av assistentstödet är densamma som tidigare, vilken — enligt vad arbetsgruppen själv konstaterar — inte har fungerat på avsett vis. Vad gäller lokalfrågan hoppades vi att redan till våren kunna ta över utbildningsdepartementets lokaler, men här har det blivit ett snöpligt slut. Trots en majoritet för förslaget i arbetsgruppen vill utbildningsdepartementets ledning inte att departementet skall flytta, och det innebär att vi tidigast 1992 kan få tillgång till de lokaler som skulle behövas. Jag är alltså litet besviken på arbetsgruppen. Den har emellertid ännu inte slutfört sitt arbete. Dess ordförande sitter här i kammaren, och jag hoppas naturligtvis att han och de övriga i arbetsgruppen skall ta nya tag. Mycket återstår ännu att göra. Min kritik mot arbetsgruppen är att den mera har tagit hänsyn till partigruppernas behov och regeringens bekvämlighet än till de enskilda riksdagsledamöternas arbetsvillkor. Det hade kanske varit bättre om frågorna hade behandlats av den arbetsgrupp för arbetsformsfrågor som finns inom konstitutionsutskottet och som under senare år har kommit med en rad viktiga förslag, t.ex. förslaget om voteringsfria kvällar. Jag vill gärna Prot. 1988/89:46 ge denna arbetsgrupps ordförande Olle Svensson en eloge för det arbetesom 15 december 1988 han under en följd av år har lagt ner för att konkret förbättra ledamöternas Hag situation. Det är min förhoppning att den nya talmannen använder de institutioner och den erfarenhet som finns på det här området, t.ex. inom konstitutionsutskottet, för att snabbt finna nya och smidiga lösningar på det arbetsformsproblem som finns och när det gäller de servicefrågor som pockar på sin lösning. Herr talman! Jag är naturligtvis inte helt igenom pessimist på området, även om jag tycker att det är litet synd att partiernas behov har prioriterats, medan ledamöternas behov ännu får stå i bakgrunden. Jag hoppas naturligtvis på en förbättring därvidlag. I förhoppning om en sådan förbättring ber jag att få yrka bifall till den reservation som avgivits, där vi slår ett slag för att just de enskilda ledamöterna skall få konkreta förbättringar när det gäller service av olika slag.

Herr talman! Det förslag som nu föreligger i form av ett betänkande från konstitutionsutskottet tillgodoser ett i debatten starkt vitsordat behov. Jag vill gärna understryka det som här har sagts, att riksdagsledamoten är folkets främsta företrädare, och att det är nödvändigt att riksdagsledamoten inte hämmas i sitt arbete på grund av bristande serviceresurser. Jag menar också att det är en dubbelroll vi har. Vi skall inte bara vara beslutsfattare här i riksdagen, utan vi skall också vara representanter, och detta får vara utgångspunkten. Om man läser folkstyrelsekommitténs betänkande finner man att kommittén vitsordade behovet av förbättrade arbetsförhållanden, och kommittén sade att det återstår mycket att göra, även om det har skett förbättringar. Kommittén påpekade att riksdagsledamöterna bör få arbetsvillkor som är någorlunda jämförbara med de villkor som gäller för exempelvis heltidsarbetande kommunpolitiker eller personer som är verksamma inom de stora intresseorganisationerna. Jag fick litet beröm av Anders Björck, och det är ju ovanligt. Vi kan gräla om mycket, men jag tycker att i fråga om arbetsformerna och i fråga om att skapa förbättrade arbetsförhållanden bör vi kunna arbeta gemensamt. Jag tror att vi kommer att kunna göra det, och därför tar jag inte den reservation som avgivits så allvarligt. Jag vill starkt understryka att förslaget innebär mycket kraftiga höjningar — totalt sett naturligtvis — av stödet till partigrupperna i riksdagen. Då Anders Björck argumenterar på det sättet, att den gällande konstruktionen för ledamotsstödet inte lett till önskvärt resultat vad gäller omfattningen av den hjälp som stått till de enskilda ledamöternas förfogande, vill jag säga att denna brist i det förflutna och även i nuläget sammanhänger just med brist på tillräckliga resurser hos partigrupperna centralt. Genom den uppräkning av stödet till partigruppernas verksamhet centralt som blir en följd av förslaget kan det också bli en väsentlig förbättring i fråga om stödet till kontorshjälp eller vad vi kallar assistentstödet. 73 Jag är helt säker på att detta kommer att leda till en väsentlig förbättring. sekreterare beräknas för var fjärde ledamot i stället för som hittills för var sjätte ledamot. Jag har tilltro till partidemokratin i riksdagen, och jag utgår från att ledamöternas önskemål enligt den enkät som vi har haft utsänd kommer att tillmötesgås. Utskottet har starkt understrukit vad förvaltningsstyrelsen sagt i detta sammanhang, och vi räknar självfallet med att det i framtiden blir en individuell inriktning av stödet. Jag håller gärna med om att en färdig lösning kommer att dröja. Men vad vi ser framför oss är ändå ett intensivt planeringsarbete exempelvis när det gäller hur vi skall disponera utbildningsdepartementets lokaler och allt det som vi kommer att ha tillgång till 1991 eller 1992. Det kräver en verkligt kreativ förmåga och även vilja till omprövning. Vi som från början var kritiska till flyttningen hit — Anders Björck hörde inte till dem — har i många avseenden fått rätt i den kritik som i dag riktas mot arbetsplatsens funktionsduglighet. Men nu bör vi gemensamt hjälpas åt att få ett så gott resultat som möjligt. Kortsiktigt får vi nöja oss med improvisationer, som säkerligen kommer att pröva tålamodet hos både personal och ledamöter. Det får man acceptera i väntan på att något verkligt bättre kommer på längre sikt. Även om det finns flaskhalsar nu i början i form av otillräckliga resurser är det så att ett femtiotal rum redan våren 1989 kan frigöras genom att nya lokaler tas i anspråk utanför det nuvarande riksdagshuskomplexet. Vad arbetsgruppen just nu ägnar sig åt är en inventering av möjligheterna att med tekniska medel förbättra kommunikationerna. Här skyr vi inte några kostnader. Det gäller exempelvis att snabbt skapa tillgång till dataterminal. Vi har fått klart för oss att förvaltningskontoret är inställt på att forcera programmet för utbyggnaden av riksdagens datasystem, trots att det redan nu är ambitiöst. Även övriga önskemål om olika slag av service, som framförts i enkäten till riksdagsledamöterna, skall i största möjliga utsträckning tillgodoses. I samband därmed kommer kostnadsersättningens storlek och frågan om hur skilda behov skall kunna tillgodoses även i fråga om service på hemorten att behandlas. Med detta vill jag yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag medger att jag har goda tillfällen att gräla med Olle Svensson, så jag tyckte att det i dag var på sin plats att ha en annan attityd, nämligen att ge beröm, vilket jag också gjorde. Får jag säga till Olle Svensson att det räcker inte med att dessa saker utreds i olika arbetsgrupper. Det är bra och nödvändigt, men det viktiga från ledamöternas synpunkt är ju resultaten. Jag tycker, herr talman, att Olle Svensson gjorde ett viktigt påpekande, som också är folkstyrelsekommitténs utgångspunkt, att riksdagsledamöterna åtminstone skall ha samma service som heltidsanställda politiker i landsting och kommuner, landstingsoch kommunalråd. Det är min starka förhoppning att denna mycket modesta ambition skall kunna genomföras och att inte minst herr talmannen skall lägga in hela sin pondus och kraft på att detta skall Prot. 1988/89:46 genomföras för den flock som han såsom talman skall leda under den här 15 december 1988 perioden. Jag tycker att det är en ambition som vi borde vara Överens OM. Haug Min reservation, herr talman, går bara ut på att detta verkligen skall säkerställas. Jag har ingenting emot förbättringar för partigrupperna. Det är en sak för sig, men det är också angeläget att ledamöterna direkt kommer att få nya möjligheter att arbeta effektivt. Jag vill erinra om att det i beslutet sägs att förvaltningsstyrelsen årligen skall granska hur dessa nya stödformer i praktiken har genomförts. Det är en mycket viktig och grannlaga uppgift. Herr talmannen får som ordförande i förvaltningsstyrelsen ett direkt ansvar för att de reformer vi nu skall besluta om inte på något sätt fuskas bort. Sedan instämmer jag i Olle Svenssons förhoppning att den arbetsgrupp under Jan Bergqvists ledning som tillsatts skall ta itu med, vilket jag också tror att den kommer att göra, de tekniska problem som finns på sambandsområdet och att vi i denna arbetsgrupp skall kunna ha ett samarbete som leder till konkreta resultat.
Herr talman! Jag är glad över att Anders Björck nu förklarat att han positivt stöder en fortsatt utveckling på det här området. Därvid vill jag påpeka att om vi beslutar enligt det föreliggande förslaget, behöver det inte i framtiden uppstå någon konkurrens mellan partigruppernas resurser centralt och det nödvändiga behovet av ett ökat stöd för de enskilda ledamöterna.

Herr talman! På Hans Nyhages och egna vägnar vill jag tacka för konstitutionsutskottets behandling av vår motion om riksdagens inre arbete m.m. Behandlingen är högst välvillig — i viss kontrast till hanteringen av liknande propåer i det förflutna. Något håller trots allt uppenbarligen på att hända då det gäller riksdagsmännens arbetsförutsättningar. Det är utmärkt. Detta är förvisso viktigare än frågan om ledamöternas klädsel — även om den senare väcker större massmedial uppmärksamhet. Jag noterar särskilt att utskottet vill snabba på utplacerandet av dataterminaler. Den nuvarande situationen, där vissa riksdagsmän har tillgång till tekniska hjälpmedel som andra saknar, är betänklig inte minst ur demokratisk synvinkel. Alla ledamöter skall kunna arbeta på lika villkor. En försöksverksamhet är alltid försvarlig, men att sedan medvetet dra ut på upprustning i flera år är oacceptabelt. Grundförhållandena på Helgeandsholmen får en knapphändig behandling i betänkandet. Utskottet förutsätter att frågan följs av förvaltningsstyrelsen. Problemet är inte nytt och frågan är, om möjligheter till nödvändiga grundförstärkningar försattes vid riksdagens ombyggnad på 70-talet. Det får framtiden utvisa. Det vore ju beklagligt om riksdagen, som hittills närmast varit fallet, får framleva sitt liv såsom i en domkyrka vilken aldrig blir färdigbyggd. Kritiken mot fastigheten är för övrigt nästan lika gammal som byggnaden. Redan på 20-talet sjöng kabaréartisten Kalle Nämndeman följande: 75 När staten bygger dom bara snålar det ser vi ju på vårt riksdagshus. Det står på bräder och ruttna pålar och ligger snart uti Strömmens grus. Det går igenom, det stannar inte, på rätta vägen det inne är. Det går igenom, det stannar inte, det stannar inte förr'n det är där. Huruvida det faktum att huset efter 60 år står kvar på samma ”ruttna pålar” bör vara förvaltningsstyrelsen till tröst eller till vånda kan man ha olika uppfattningar om. Det gamla uttrycket att frågan bör följas med uppmärksamhet har dock en ovanligt konkret innebörd i detta fall. Herr talman, jag har inget yrkande.

Jag ger nu ordet till de ledamöter som i korta frågor vill begära kompletterande sakupplysningar till den information som statsrådet Margot Wallström just har lämnat. Det gäller alltså kompletterande frågor. Frågestunden i anslutning till statsrådets information bör sammantaget få ta högst 15 minuter i anspråk.

Herr talman! Jag ber att få tacka civilministern, som jag vill titulera henne, för informationen. Vi var många som hade stora förväntningar när vi gick hit. Vi hoppades att regeringen äntligen skulle vidta de konkreta åtgärder som är relevanta för att verkligen komma till rätta med ungdomsvåldet. Var och en av oss som har lyssnat kan nu tyvärr konstatera att våra förhoppningar var alltför högt ställda. Civilministerns information innehåller ju nämligen ingenting annat än de gamla vanliga, mer allmänna formuleringarna, förutom att man nu också börjat tala om en kulturbudkavle. När det gäller exempelvis s.k. § 12-hem, som tidigare kallades ungdomsvårdsskolor, sägs egentligen ingenting konkret, trots att det förflutit ett och ett halvt år sedan JO Tor Sverne uttalade mycket stark kritik mot dessa skolors sätt att fungera.

Är civilministern 79 medveten om detta? Vilka åtgärder avser regeringen att vidta mer konkret för att få effektivt fungerande ungdomsvårdsskolor eller § 12-hem? Är man exempelvis beredd att förlänga tiden för den unges vistelse på låsbar enhet, den tid som enligt huvudregeln i dag får uppgå till högst två månader? Det är enligt min mening alldeles för kort tid. Civilministern säger att kommunerna bör ta ett större ansvar för § 12 hemmen — hon antyder det i varje fall. Samtidigt säger hon att de förslag som skall komma skulle vara grundade på justitieombudsmannen Svernes översyn. Men Sverne säger ju att de nuvarande reglerna som innebär att man flyttat över huvudansvaret från staten till landstingskommuner och primärkommuner har försämrat villkoren för hemmen. Då skulle ju inte ett förslag om ökat ansvar för kommunerna ligga i linje med vad Tor Sverne har sagt. Jag skulle vilja ha en komplettering på den punkten av civilministern. Jag vill också fråga civilministern om regeringen är beredd att föreslå att det blir tillåtet för polisen att registrera ungdomsbrottslingar under 15 år. Därmed skulle man få större möjligheter till snabba och effektiva ingripanden. I dag kan en 15-åring som grips framstå som helt ”ren”, samtidigt som han i själva verket begått hundratals brott tidigare. Genom en registrering skulle man snabbt kunna plocka fram uppgifter om brottskamrater, tidigare kontakter och t.o.m. om tidigare förhörsledare. Varför är regeringen vidare så ovillig att föreslå åtgärder som minskar möjligheterna att få rapporteftergift och åtalsunderlåtelse? Nuvarande flitiga användning av dessa institut är förödande för många ungdomar. När en ung människa gång på gång får exempelvis åtalsunderlåtelse, måste detta rimligen resultera i att den unge får en känsla av att det han gjorde inte var ”så farligt”. Följaktligen fortsätter han att begå brott och riskerar att så småningom hamna i djup kriminalitet med efterföljande missbruk och annan social misär.
Jerry Martinger får nöja sig med de frågor som nu framställts. Jag vill ge ordet till följande ledamöter som anmält sig: Ingbritt Irhammar, Karin Ahrland, Marianne Samuelsson, Hugo Hegeland, Daniel Tarschys, Jill Lindgren och Ingrid Ronne-Björkqvist. Jag ber att få upprepa att det gäller korta, kompletterande frågor.
Herr talman! Också jag vill uttrycka en ledsamhet över att det inte fanns mer konkreta förslag i statsrådets information. Jag vill fylla på med fler frågor utöver de som Jerry Martinger ställde. Det är viktigt med en snabb reaktion från samhällets sida. Varför vill då regeringen inte införa jourdomstolar för unga lagöverträdare, så att man snabbt skulle kunna reagera när unga har begått brott? Det vore ett konkret förslag. Den nya lag som innebär att ungdomar skall kunna utföra visst skadelindrande arbete och som trädde i kraft den 1 juli har visat sig bli svår att använda. Jag tror att den har tillämpats i ett enda fall. Hur ämnar regeringen se till att denna lag blir mer verksam? Kommer regeringen att införa samhällstjänst och när? Det skulle vara en Prot. 1988/89:46 väg att gå. 15 december 1988 Ungdomsministern sade att våldet ändrat karaktär och att vi måste ZI påverka våra ungdomar. Hon nämnde videofilmer, som kan skada våra ungdomar. Det talades om en bättre granskning. Varför vill inte regeringen ha en förhandsgranskning, så att dessa filmer aldrig kommer ut på marknaden? Ungdomsministern sade att det förekommer mycket våld i storstäderna. Särskilda åtgärder behöver vidtas. Bl.a. behöver poliserna kunna verka mer aktivt. Men då måste vi avhjälpa polisbristen. Hur skall regeringen göra det? Vilka konkreta förslag finns? Avgången är 500-600 poliser varje år. Kommer lika många poliser som avgår att åter tillföras? Statsrådet menade att det är viktigt att se till att våra ungdomar inte hamnar i drogmissbruk. Ändå har den nya narkotikalagstiftningen, där det saknas fängelse i straffskalan, blivit uddlös och kraftlös. Ämnar regeringen införa fängelse i straffskalan? Till sist: Ungdomar vågar inte ge sig in till storstaden utan att ha kniv med sig, kan vi läsa. Vi läser om det ena knivdådet efter det andra. När kommer man att införa ett förbud mot att ha kniv med sig på allmän plats?
Herr talman! Jag skall försöka hålla mig till de av talmannen givna spelreglerna och ställa tre korta frågor. Jag hörde att statsrådet aviserade särskilda insatser från polisen, om jag uppfattade henne rätt. Jag skulle vilja veta vad statsrådet menar med särskilda insatser från polisen. Vilka är dessa insatser, eller rättare sagt, hur mycket pengar kommer regeringen att satsa på polisens insatser? Jag hörde också att statsrådet sade att hon vill minska videovåldet. Det vill vi alla. Men vi vill även ställa oss bakom en annan straffskala. Skall jag uppfatta statsrådets uttalande som att regeringen har lämnat tanken på censur av videovåld? Min tredje fråga skall jag ställa med anledning av Lucianattens lugn, en natt då föräldrarna deltog. Statsrådet sade att regeringen ger föräldrarna ett oreserverat stöd. Är detta uttalande det oreserverade stöd regeringen ger, eller kan föräldrarna vänta sig något mer?

Herr talman! Jag vill också ta upp förhandsgranskningen av videogram. Föräldraföreningar och ungdomsorganisationer har länge drivit frågan om en förhandsgranskning. Nu har jag hört ryktas att även s-föreningar är positivt inställda till förhandsgranskning. Därför vill jag ställa en fråga: När kommer ett beslut att fattas? Det är positivt med utfrågningar, men man måste tänka på att inte bara poliser och de som arbetar med ungdomsvåld och ungdomsproblem får vara med. Föräldraföreningarna och ungdomarna själva bör vara med. De kan kanske föreslå bättre och mer konkreta åtgärder för hur man skall ta itu med detta än vad t.ex. polisen kan. Skolan är otroligt viktig i detta sammanhang. Vi måste ha en mänsklig 81 skola där barnen inte slås ut väldigt tidigt genom att de graderas i olika skikt. Föräldrarnas tid är också viktig. Vi måste se till att föräldrarna får tid för sina barn. Fram för sex timmars arbetsdag!
Herr talman! Poängen med att ett statsråd kan inleda frågestunden med att lämna besked till riksdagen är att statsrådet skall ge besked om vilka konkreta beslut som regeringen fattat samma dag. Därefter får ledamöterna ställa frågor i anslutning till detta konkreta besked. Men vi har nu fått höra att Ingvar Carlsson för två år sedan ansåg att det handlade om mänskliga relationer. Vad handlar det annars om? Vidare har vi fått höra att vuxna måste ta sitt ansvar och att det är viktigt att umgås över generationsgränserna. Det är otroligt magert. Och statsrådets budskap var att vi måste eftersträva ett mänskligare samhälle. Är det vad regeringen i dag har fattat beslut om och som har föranlett denna informationsstund?

Herr talman! För att rätta mig efter reglerna skall jag ställa en enda fråga till statsrådet, och den gäller bristen på LVU-hem. Statsrådet sade att regeringen anser att kommunerna i större utsträckning än i dag bör ta sitt ansvar. Vad vill regeringen då säga till de kommuner som försöker ta sitt ansvar men tvingas konstatera att det inte finns platser på LVU-hem, eftersom sådana hem helt enkelt har lagts ned med hjälp av ett statligt nedläggningsbidrag?

Herr talman! Jag tror att det är bra att man åtminstone försöker lista ett antal åtgärder för att komma till rätta med ungdomsvåldet. Man måste dels vidta konkreta åtgärder i dag, dels arbeta förebyggande. Jag vill lägga ytterligare tyngd på vissa saker som redan har sagts. Statsrådet sade själv att föräldramedverkan är mycket viktig. Lucianatten blev lugn, troligen tack vare att vuxna tog ansvar och deltog. Vuxna måste ta sitt ansvar och bör stimuleras till detta och vara tillsammans med barn och ungdomar. Men de måste för detta få tid och ekonomiska resurser. Detta är konkreta åtgärder som regeringen kan vidta. Jag har fortfarande inte sett något av detta. Jag undrar om regeringen är beredd till sådana åtgärder? Det finns i samhället idrottsverksamhet som är sjyst. Men det finns även sådant som kallas idrottsverksamhet där en sanering måste göras. Det gäller avarter av budosporterna, våldsoch sparkverksamhet som lärs ut till ungdomar i föreningslokaler och glorifieras och affischeras ute i staden. Det måste ske en sanering i detta sammanhang. Samma sak gäller videovåld, dvs. det krävs förhandsgranskning på samma villkor som för vanlig biograffilm. Redan i barnens tidiga ålder måste föräldrarna ges praktiska och ekonomiska möjligheter att vara mer tillsammans med sina barn. Föräldrarna behöver stimulans i form av bidrag, så att de kan vara hemma med barnen redan när barnen är små.

Prot. 1988/89:46 Herr talman! När mödraoch barnhälsovårdsutredningen lades fram 15 december 1988 framhölls främst de psyko-sociala sjukdomarna hos barn, vilka i största a EE ER EE Information om insatsutsträckning är miljöbetingade. år é ax er av regeringen för att Jag saknade i statsrådets genomgång synpunkter och konkreta förslag på motveriavåld bland förebyggande åtgärder. Det är ju mycket viktigt att hindra att skadan Ungdomar uppstår. Har skadan redan uppstått är det i alltför många fall nästan hopplöst att göra något. Jag skall inskränka mitt anförande till en konkret fråga som gäller en förebyggande åtgärd. I Norge har man ett statligt barnombud som har till uppgift att främja barns intressen i samhällsplaneringen och att följa utvecklingen. Barnombudet granskar alla formella beslut från barnens synpunkt och har till uppgift att förebygga att barn skadas genom en felaktig planering. Är statsrådet villig att medverka till att Sverige får en liknande institution, dvs. ett nationellt statligt barnombud?

Herr talman! Ingrid Hasselström Nyvall har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att klarhet snabbt skall vinnas beträffande orsakerna till den streptokocksjukdom som nyligen orsakat flera dödsfall. Spridda fall av allvarlig sjukdom orsakad av s.k. betahämolytiska streptokocker, grupp A, har nyligen inträffat i olika delar av landet. Hittills har i år 110 sjukdomsfall, varav 11 dödsfall, rapporterats till statens bakteriologiska laboratorium. Sjukdomen antas vara orsakad av samma starka bakteriegift som ger scharlakansfeber. Giftet kan förstärka effekten av en komponent som finns i vanliga tarmbakterier. Detta skulle utlösa den s.k. toxiska chock som orsakat dödsfallen. Streptokocker orsakar bl.a. halsfluss, scharlakansfeber och blodförgiftning. Bakterierna sprids från person till person via luften som s.k. droppsmitta. Det förhållande att inga fall med den aktuella allvarliga sjukdomsbilden inträffat hos familjemedlemmar till de insjuknade talar mot att en epidemisk spridning kommer att inträffa. De sjukdomsoch dödsfall som inträffat förmodas vara föranledda av en unik kombination av giftbildning hos bakterien och en förmåga att invadera kroppens vävnader samt avsaknaden av immunitet mot bakteriegiftet hos de drabbade individerna. De allvarliga fall som nu har inträffat skiljer sig inte påtagligt från tidigare erfarenheter av sjukdomen. Under förra vintern noterade man i Norge en ökning av antalet fall av scharlakansfeber och komplikationer till den sjukdomen inkl. ett tjugotal dödsfall. I Sverige har ingen sådan ökning av antalet scharlakansfall observerats i jämförelse med föregående års rapporter. Under vintermånaderna brukar det vara 250-300 fall per månad. I anledning av vad som inträffat i Norge har SBL hittills tre gånger i år gjort upprop till svensk medicinsk personal för att få rapporter om allvarliga fall av streptokockinfektioner. SBL följer således fortlöpande läget. Vid kliniskbakteriologiska institutionen vid regionsjukhuset i Umeå pågår forskning för att skyndsamt kartlägga den närmare orsaken till det dödliga förloppet som sjukdomen får för vissa insjuknade.

Herr talman! Tack för det utförliga svaret, statsrådet Sigurdsen. Det klarlägger en del om sjukdomen, men säger mindre om eventuella insatser. Vi vet att det dagligen sker hastiga, oväntade dödsfall: en hjärtkollaps, en trafikolycka, ett barn som drunknar, ett dråp eller mord. Alla dessa är lika tragiska som de plötsliga dödsfall i streptokockinfektion som nu inträffat. Orsaken till att jag ändå velat ta upp denna fråga är att man ställer sig undrande inför frågan om vi tillräckligt uppmärksammar när en ny sjukdomsbild plötsligt uppträder. 15 december 1988 verkningar som i dag synes fungera väl. I dag är det främst infektionssjukdo mar som överraskar oss med sin styrka och plötslighet. Sådana sjukdomar har visserligen alltid funnits, som statsrådet sade, men man har sedan 40-talet invaggats i tryggheten att de kan bekämpas med antibiotika. Nu verkar det i stället som om ett överdrivet bruk av antibiotika bäddar för att toxiner som kroppen saknar motstånd mot kan bildas. Den aktuella sjukdomen slår ju till mycket snabbt. Tragiskt nog har inte ens personer som kommit till sjukhus kunnat räddas. En del patienter har dock klarats med intensivvårdsbehandling. På infektionsklinikerna har man i dag säkerligen uppmärksammat denna typ av infektion genom bl.a. SBL-aktuellt. Men det återstår ändå många frågetecken. 1. Finns det någon motsvarighet till biverkningsregistret när det gäller plötsliga eller orsaksobestämda dödsfall, främst hos yngre människor? Når det som sker ute i landstingen snabbt centrala myndigheter? Jag vet att vi har en sjukstatistik, men den är inte snabb. 2. Görs en systematisk kartläggning av tidigare sjukdomar och behandling, framför allt med antibiotika, vid dessa typer av infektioner?
Herr talman! Som jag har angett i mitt svar har SBL under året skickat ut olika propåer. Jag utgår ifrån att sjukvårdsupplysningarna på det sättet har fått den information som de behöver. Jag är också övertygad om att man genom svaren på de propåer som har skickats ut från SBL på centralt håll mycket snabbt kommer att få den information som Ingrid Hasselström Nyvall efterlyser.
Herr talman! Jag har bara kunnat höra att det inte når tillräckligt långt ut. Man tror att alla patienter hamnar på infektionsklinikerna och uppmärksammarinte riktigt hur mycket av vården som i dag sker inom primärvården. Det vore bra om att den statliga myndigheten gick ut med särskilda meddelanden dit när en sådan här sjukdom dyker upp. Sedan vill jag återkomma till den sista frågan som jag hade. Har man funderat något över att försöka belysa vad en kanske alltför spridd antibiotikabehandling kan betyda i ett sådant här sjukdomsläge?

Herr talman! Jag tackar för svaret på denna fjärde fråga i en följetong som kommer att bli lång — det kan jag försäkra — tills den byk är tvättad som bara blir smutsigare och smutsigare. Som vanligt innehåller svaret ingenting av ansvarstagande från regeringens sida. Däremot försöker man nu lägga någon sorts skuld på mig genom att säga att jag försöker misstänkliggöra tjänstemän. Det är samma trick som Roine Carlsson använde häromdagen när han försökte göra mig mer ansvarig än regeringen för de senaste händelserna, eftersom jag råkade sitta i riksdagen 1977. Är det den taktiken som ni skall ha? Förr sköt man budbärare som kom med dåliga nyheter. Nu försöker ni med smutskastning. Jag tror inte att den stilen håller i längden. Det är inte några tjänstemän jag är ute efter — jag är ute efter regeringens politiska ansvar. Statsrådet säger att ingenting har dolts för de utredande instanserna. Men sanningen är ju att man här ständigt segdrar för att få fram nya hemliga handlingar. I dag kan vi läsa om hur Svenska freds måste gå till regeringsrätten för att få fram vissa handlingar. Vi vet att riksrevisionsverkets rapport om Boforspengarna delvis är hemligstämplad. Vi vet att en del av medborgarkommissionens material är hemligstämplat och för övrigt är i sådan oordning att man inte har kunnat hitta bland sina egna papper. Det är alltså väldigt många allvarliga händelser som inträffar. Ändå kan inte statsrådet säga att hon är beredd att granska ett organ i sitt eget departement för att se om man verkligen sköter sina uppgifter på ett vettigt sätt. Det är ganska uppenbart att den här affären har växt regeringen över huvudet. Regeringen är inte kapabel att sköta det som pågår. Dess värre visar det sig att den förra medborgarkommissionen inte heller var kapabel. Därför instämmer miljöpartiet de gröna i de krav som har framställts på en ny, övergripande, omfattande utredning, någon sorts medborgarkommission. Men då måste den ha representation från dem som verkligen kan sakerna, t.ex. Svenska freds.

Herr talman! Det förekommer en massa hemlighetsmakeri när offentliga inrättningar, journalister och andra ständigt måste slåss med rättsinstanserna för att svenska folket skall få reda på vad som pågår. Detta tror jag att de flesta har ganska klart för sig. Men låt oss hålla oss till den nu intressanta, konkreta frågan om ni är beredda att medverka till att det verkligen blir en sådan tvättning av byken som utrikesministern en gång utlovat. Han har ju lovat att byken skall tvättas och att allt skall fram i ljuset. I själva verket visar det sig att man måste segdra för att få fram sakerna i ljuset. Man måste uppenbarligen gå långt ner i arkiven och leta bland oordnade handlingar. Därför är det en viktig fråga — och den frågan ställs numera inte bara från vårt håll — om ni är beredda att ta initiativ till en ny, övergripande utredning. Ni hade väl otur med medborgarkommissionen. Det fanns väl i och för sig en hel del hedervärda människor i den, men de visste ingenting om År ni beredda att ta initiativ till en sådan utredning som jag föreslog?

Herr talman! Jan Andersson har, med hänvisning till uppgifter om planer att bygga en ny järnvägsfärjehamn, frågat mig hur jag ställer mig till en eventuell framtida ny storhamn i Skåne. Låt mig först klargöra att bra järnvägsförbindelser med kontinenten är nödvändiga om järnvägen skall få förutsättningar att spela en viktig roll som ett konkurrenskraftigt, miljövänligt och energisnålt tranportmedel. För detta krävs att färjetrafiken kan fungera på ett effektivt och smidigt sätt som uppfyller kundernas önskemål om snabba, prisvärda och tillförlitliga transporter. När det sedan gäller vilka hamnar som skall väljas för tågtrafiken vill jag erinra om att riksdagen bestämt att staten inte skall styra hamninvesteringarna. Det har förutsatts att berörda intressenter, som kommuner och företag, med sitt ekonomiska ansvar själva bäst kan besluta om hamninvesteringarna. Det betyder att jag inte har någon anledning att vidta någon åtgärd med anledning av planerna på en ny järnvägsfärjehamn.

Herr talman! I ett radioprogram den 22 november uttalade SJ-chefen sitt missnöje över befintliga hamnar i Skåne. Han förklarar då att SJ kanske skulle kunna komma att bygga en ny storhamn i Skåne någonstans på sträckan mellan Malmö och Ystad. Ett läge som har diskuterats är Abbekås. Förslaget har väckt stor uppmärksamhet nere i Skåne. Svenska hamnförbundets direktör kallar idén för barock. Tidningen Arbetet hade en ledare, där man sade att det var en absurd idé. Även från andra håll har man uttalat sig i samma riktning. Jag är medveten om att riksdagen tidigare har uttalat att det är kommunernas resp. olika företags sak — i detta fall SJ:s sak — att bedöma huruvida hamninvesteringar skall göras och huruvida de är lönsamma eller ej. I detta fall är det dock ett uppenbart dåligt förslag. Det finns skäl att klart uttala att det är dåligt. Skälen är två. Det finns en betydande överkapacitet i hamnarna, inte bara i Skåne utan även på andra hamnar ner till kontinenten, när det gäller järnvägsgods. På linjen Helsingborg— Köpenhamn, DanLink, kan man med nuvarande färjor fördubbla kapaciteten. Med ytterligare en färja kan man tredubbla kapaciteten. På förbindelserna från Göteborg finns det också mycket outnyttjad kapacitet. Om man vill förbättra kommunikationerna mellan Trelleborg och Travemände, finns det dessutom möjligheter på den nya linjen mellan Travemände och Malmö. Det finns möjlighet att bygga ut hamnar i Trelleborg. 89 Inte minst viktigt är att det troligen är fullständigt omöjligt att av miljöskäl anlägga en hamn på den kuststräcka nere i Skåne som man har talat om. Jag bedömer det så, och uttalanden från länsstyrelsen tyder på detsamma. Varför gjorde då SJ-chefen detta utspel? Han var uppenbarligen felinformerad om de hamnavgifter som kan komma att höjas i bl.a. Helsingborg. Det är inte alls fråga om höjningar i den storlek som han trodde. Det finns förvisso problem. Problemen är dock snarare SJ:s egna. Man tappar i dag marknadsandelar, framför allt på importsidan. Det beror emellertid främst på att SJ har en bristande marknadsföring.

Herr talman! Viola Claesson har frågat mig om när regeringen, resp. SJ:s styrelse, tog beslut om att utreda frågan om ett samgående mellan den transnationella koncernen Asea Brown Boveri och SJ. Arbetet inom regeringen är fördelat så att det är jag som skall svara även på den sista frågan. Jag har valt att besvara frågorna i ett sammanhang. Enligt riksdagens trafikpolitiska beslut bestämmer SJ själv över sin organisation. SJ har också möjlighet att skilja ut verksamheter som inte direkt anknyter till järnvägstrafiken och inte stärker dess konkurrenskraft. Det här betyder att regeringen inte tar ställning i den nödvändiga omprövningen av vilka verksamheter som bättre kan ombesörjas utanför SJ genom samarbete eller genom upphandling. När det gäller frågan om tidpunkten för SJ:s beslut tog dess styrelse den 17 november 1988 ett beslut med riktlinjer för en fortsatt omstrukturering av affärsverket. Beslutet innebär bl.a. att Asea Brown Boveri AB och SJ gemensamt skall utreda förutsättningarna för att överta och driva vissa av SJ:s underhållsverkstäder. Beträffande beredskapsfrågan gäller enligt förordningen om ledning och samordning inom totalförsvarets civila del att varje myndighet i sin verksamhet skall beakta totalförsvarets krav. Detta gäller alltså även för SJ. Någon åtgärd från regeringens sida är mot denna bakgrund inte aktuell.

Herr talman! Jag anser att det är högst anmärkningsvärt med det mycket knapphändiga och fyrkantiga svar som jag har fått. Det hör dock till god ton att ändå tacka för svaret. Såvitt jag förstår sitter det nu människor runt om i landet som ännu är SJ-anställda på de olika underhållsverkstäderna. Dessa människor undrar vad regeringen egentligen håller på med. Det handlar om en mycket stor förändring och en stor affär, när det transnationella Asea Brown Boveri nu vill tilltvinga sig — det måste vara fråga om det — majoritetsägandet i underhållsverkstäderna. Herr talman! Är det meningen att SJ, Stig Larsson och regeringen, skall använda folkets järnvägar till att köra över folket? Alla chockartade nedläggningshot och privatiseringstendenser tyder faktiskt på att det skulle vara på det sättet. Jag skall ställa ett par raka frågor till Sven Hulterström, och på sådana frågor väntar jag mig någorlunda raka svar. Kan regeringen åtminstone inte tänka sig att påverka hela affären så att de anställda får respit till den 31 mars? Det var min första fråga. Den andra frågan gäller hur Sven Hulterström och regeringen tolkar de beslut som vi tog i samband med behandlingen av järnvägsbetänkandet nr 19 i våras. Jag kommer senare att överlämna en förstorad upplaga av det beslut som vi fattade. Jag kan inte tolka det på annat sätt — alla som jag har talat med tolkar det på samma sätt som jag — än att regeringen måste vara med och fatta beslut ialla de frågor som vi här har diskuterat. Det gäller punkterna 91, 92, 94 och 95, om jag minns rätt. Jag har dem med mig så jag kan visa dem senare. Det sägs där att regeringen skall vara med och fatta beslut i alla fall utom ett. Det gäller SJ:s organisation. I den frågan får SJ tillsammans med regeringen fatta beslut.

Herr talman! Jag får tacka för svaret. Min fråga gällde om regeringen vill förhindra en utförsäljning. Man funderar naturligtvis över både viljan och vilka medel som finns. Att det inte finns någon vilja förstår jag av kommunikationsministerns svar. Han överlämnar helt till SJ och ABB att strukturera den framtida järnvägen. Det finns dock en hel del märkliga punkter i svaret. Det gäller samma saker som Viola Claesson tog upp. När vi i finansutskottet yttrade oss över dessa frågor i den trafikpolitiska propositionen, var det, såvitt jag minns, så att regeringen fram till år 1992 skulle medge försäljning av statlig egendom, och om värdet översteg 50 milj.kr. skulle man gå till riksdagen. Den riktiga tolkningen av beslutet måste enligt min mening vara att regeringen kan förhindra en sådan här utförsäljning. Man säger att SJ har möjlighet att skilja ut verksamheter som inte direkt anknyter till järnvägstrafiken och inte stärker dess konkurrenskraft. Vagnservice anknyter således inte till järnvägstrafiken enligt kommunikationsministern. Det är ett mycket märkligt påstående. Vad skall man härnäst sälja ut? Kommer det att bli stationerna, vagnarna, loken eller personalen? Någonting måste väl ändå ha anknytning till den verksamhet man håller på med. Jag tycker då att materielen liksom även personalen är det väsentligaste. Detta vittnar om att regeringen öppnar tidigare samhällsägda sektorer för spekulation och för ett övertagande av ett privat kapital, vars ägare i dag inte vet var de skall göra av pengarna. Jag hade väntat mig ett något mera genomarbetat svar ifrån kommunikationsministern.
Herr talman! Som framgick av svaret, är inte detta — mot bakgrund av det beslut som riksdagen fattade så sent som i våras och som alltså är mycket färskt — en fråga för regeringen. Riksdagsbeslutet innebär ju att vi för att lösa den kris som har uppstått inom SJ gav den nya organisationen, efter avskiljning av banverket, ett ganska rymligt mandat att inom sitt eget ansvarsområde fatta beslut av den typ som frågorna avser. Därför vore det fullständigt felaktigt om regeringen, redan innan MBL förhandlingar och sådant har slutförts, gick ut och talade om för SJ hur det skall vara. Det skulle direkt stå i strid med det riksdagsbeslut som fattades i våras. Nu har SJ möjlighet att göra ställningstaganden som gäller den stora omstrukturering som pågår, och regeringen skall inte gå in i den processen på det sätt som varit vanligt tidigare. Det var ju det nya med beslutet. Jag kan mycket väl förstå att berörd personal känner oro inför den här sortens förändringar. Det är självklart att man är orolig, innan man har fått svar på alla frågor som man kan ställa. Men vad den berörda personalen också har anledning att tänka på är: Vad är alternativet till en omstrukturering? Det är ju allmänt bekant att verkstäderna har haft svårigheter tidigare. Det är väl heller inte okänt för de flesta att man har förutsett att verkstäderna i samband med de förändringar som sker av vagnmaterial m.m. kommer att få sysselsättningssvårigheter även framöver. Behöver det då vara någonting negativt? Kan det inte tänkas vara positivt att SJ får andra organisationsformer och också får en samarbetspartner? Jag säger detta i frågande form, därför att det som beslutats är ju att man skall utreda förutsättningarna för samarbete. Så även om regeringen önskade gå in och fatta beslut, finns det ingenting att fatta beslut om i dagens läge.

Herr talman! Under de senaste veckorna har jag inte bara dagligen utan ett par gånger per dag fått post eller telefonsamtal från Statsanställdas förbunds olika avdelningar. Jag vet att de har fått precis den version av ansvarsfördelningen som Sven Hulterström har givit här i dag, och de har faktiskt trott på den. Vi i vpk protesterade verkligen så mycket vi kunde mot riksdagens beslut att avhända sig ansvaret och överlåta det åt regeringen. Men de beslut som fattades måste tolkas så att regeringen inte nu kan gömma sig bakom Stig Larsson och SJ. Statsanställdas förbunds olika avdelningar vill påminna regeringen om hur de borgerliga partierna häcklades när de förde fram renodlade privatiseringskrav. Nu säger avdelningarna: Vad skall vi tro? Hur skall vi någonsin kunna stödja regeringen, när den agerar på det här sättet?
Herr talman! Nu säger kommunikationsministern att han inte skall gå in i processen, i varje fall inte före MBL-förhandlingarna. Men det är helt poänglöst att yttra sådana saker, när han i sitt svar först säger att det här tänker regeringen inte alls bry sig om, för det är SJ:s sak att sköta detta. Varför nämner kommunikationsministern över huvud taget MBL-förhandlingar, när regeringen inte tänker göra någonting? Ni har ju avhänt er möjligheterna att göra något till den marknadsinriktade SJ-ledningen, som på kapitalets villkor skall sälja ut SJ. Det är precis som när staten sålde ut ASEA-Atom. Då hade vi en ganska hård debatt i riksdagen. Där avhände man sig det statliga inflytandet, och nu står man där med en privat kärnkraftsindustri och kan inte påverka politiken ett dugg. Det är förfärligt, herr talman!
Herr talman! De beloppsgränser som riksdagen har fastställt och reglerna för vad SJ:s styrelse är bemyndigad att besluta om och vad regeringen skall besluta om gäller givetvis. Skulle beloppsgränserna komma att tangeras i det här sammanhanget, finns det alltså ett regelsystem som föreskriver när frågan hamnar på regeringens bord. Men det är fullständigt meningslöst att diskutera det i dag, eftersom det beslut som fattats handlar om att utreda förutsättningarna för ett samarbete. Det är första steget. Då måste den diskussionen föras inom ramen för SJ:s egen organisation. Sedan tycker jag att mina meddebattörer går till våldsamma överdrifter. Såvitt jag kan förstå kan maximalt ett par tre procent av de anställda inom SJ:s stora organisation vara berörda. Om man skall göra en stor strukturförändring, rädda ett krisföretag där utvecklingen pekar mot miljardförluster, får man nog röra vid verksamheter som sysselsätter två å tre procent av den totala arbetsstyrkan. Annars kan man lika gärna ge upp hela tanken.
Herr talman! Nu ändrar sig kommunikationsministern. Då hade han kunnat säga i svaret att det är en utredning som regeringen avser att ta ställning till, eftersom riksdagsbeslutet är sådant att regeringen har att göra det, och blir det för dyrt skall riksdagen titta på frågan. Det hade varit det riktiga svaret, inte att säga att regeringen inte tänker göra någonting. Vad beträffar utförsäljning och omstrukturering vill jag säga att om man anser att servicen på vagnar inte hör till verksamheten utan kan säljas ut, då finns det anledning att befara det värsta.

Herr talman! Frågan är var regeringen och Sven Hulterström står egentligen. Jag är mycket glad och tacksam, liksom naturligtvis många andra i det här landet, om det visar sig att regeringen inte menar det Sven Hulterström har sagt i svaret. Jag vill använda den korta tid jag har till att läsa upp det som Sven Hulterström nu också har på en kopia framför sig: ”Beträffande försäljning av fast egendom bemyndigar riksdagen regeringen att godkänna avtal om försäljning — — -—.” När det gäller att fastställa beloppsgränser är det också regeringen som har inflytande. I vissa organisationsfrågor bemyndigas regeringen och statens järnvägar att besluta om avyttring av verksamhetsgrenar, osv. osv. Återigen: Tänker regeringen agera så nu att de anställda får respit till den 31 mars och inte blir överkörda inom någon vecka?

Herr talman! Marianne Stålberg har frågat mig på vilket sätt den av riksdagen beslutade inriktningen av anslaget till drift av statliga vägar skall få genomslag i den nu förestående fördelningen av medel för år 1989. Riksdagen anvisade genom det trafikpolitiska beslutet tidigare i år totalt 4 925 milj.kr. till drift av statliga vägar år 1989. Det är en höjning med 381 milj.kr. jämfört med vad som anvisades för år 1988. Med den föreslagna höjningen bedömdes det möjligt att vidmakthålla vägnätet och även att vidta vissa åtgärder mot det eftersläpande vägunderhållet. En stor del av dessa insatser avser åtgärder i skogslänen. Riksdagen ställde sig bakom den inriktningen. Vidare framhöll riksdagen bl.a. att behovet av driftåtgärder bör avgöras på regional och lokal nivå mot bakgrund av trafikmängder och de olika vägarnas tillstånd. Det pågår nu inom vägverket ett arbete med att upprätta 1989 års budget för driften av de statliga vägarna. Jag förutsätter att vägverket i budgetarbetet beaktar den av riksdagen beslutade inriktningen. Budgeten kommer att fastställas tidigast i slutet av januari 1989. Avslutningsvis vill jag framhålla att skogslänen med det trafikpolitiska beslutet kommer att få en bättre väghållning än vad man annars skulle ha fått. Vad gäller anslagets nivå anges i nämnda beslut att anslaget stegvis skall höjas realt med 500 milj.kr. 1989 års driftsanslag är därvid det första steget i en sådan real höjning.

Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för att jag fått svar på min fråga. Jag tror inte att det finns någon annan fråga i mitt hemlän som väckt så mycken debatt, så mycket engagemang och så många heta känslor — på möten, i tidningsartiklar, i brev och telefon till oss riksdagsledamöter — som den om vägstandarden. Detta är inte alls förvånande. Det finns verkligen skäl att engagera sig och protestera mot den dåliga standard som vi har på många av våra vägar. Bra vägar är ju ett oeftergivligt krav för en bra utveckling i en region. Jag vill också påstå att vårt tålamod har prövats oerhört. Vi noterade därför med glädje regeringens proposition om trafikpolitiken inför 1990 talet. I den beskrevs våra problem på ett utmärkt sätt. På s. 186 står det bl.a.: ”Den snabba trafiktillväxten under senare år, för låg investeringsnivå och otillräckligt underhåll har medfört att vägnedbrytningen tenderar att bli allt mer omfattande. Det otillräckliga underhållet har också medfört att vägstandarden i vissa avseenden börjar bli alltför låg. Detta gäller inte minst de mindre vägarna i skogslänen. För att vägnätet skall kunna fungera effektivt Prot. 1988 89, vilket också framgår av kommunikationsministerns svar. anslage ttilldriftav stat I propositionen konstateras det vidare att en stor del av insatserna avser = /84 vägar åtgärder på vägar i skogslänen, och härigenom får de ökade driftsinsatserna en positiv regionalpolitisk inriktning. Enligt olika uppgifter, inte minst i massmedia, framstår det nu som om det på grund av bl.a. inflationen skulle återstå en mycket liten summa av dessa 381 milj.kr. att fördela, 111 milj.kr. har nämnts. Det är då tydligt att mer än två tredjedelar har försvunnit på grund av bl.a. inflationen. Det kan väl inte vara obekant att vi har inflation; det kan man ju utläsa av finansplanen. Anser kommunikationsministern att den aviserade fördelningen och summans storlek står i god överensstämmelse med vad som sägs i propositionen? Skall vägvärket fördela dessa pengar så att merparten går till skogslänen? Skall jag uppfatta svaret så att i kommande budget, som framläggs den 10 januari, medel kommer att föreslås, som innebär att det blir en real höjning med upp till 500 milj.kr. sammanlagt under åren ett och två?
Herr talman! Marianne Stålberg och jag är överens om inriktningen när det gäller dessa beslut. Hela riksdagen stod för övrigt bakom beslutet att ökningen av driftsanslagen skulle gå till skogslänen. Det kanske inte spelar så stor roll, varken för Marianne Stålberg eller för mig, vilka beräkningsmetoder som vägverket använder när det skall stämma av anslagen mot verkligheten. Något förenklat uttryckt är det så att i en uppåtgående inflation gröps anslagen ur av densamma, i en nedåtgående inflation — vilket vi alla bör sträva efter — blir effekten den motsatta och man får så att säga ut mer verksamhet för pengarna. Vad som skett är att prishöjningar och annat —rent allmänt är byggmarknaden ansträngd och därför slår detta igenom särskilt kraftigt där — har medfört att dessa anslag har gröpts ur. I samband med beräkningar för kommande år har man tagit hänsyn till detta. Det skall alltså bli en real höjning med 500 milj.kr. i den andra etappen. Inriktningen skall vara densamma som riksdagen har uttalat, nämligen att det skall göras en särskild satsning på skogslänen. När vägverket gör sin budget förutsätter jag att man arbetar efter dessa riktlinjer.
Herr talman! Det är alldeles riktigt att vi är överens om att det behövs mera pengar. Vi var väldigt många som under valrörelsen var ute och talade om den här positiva vändningen när det gäller pengar till vägar i skogslänen. Vi hoppades mycket på de nya pengar som skulle ha regionalpolitisk betydelse. Eftersom det bara blev 111 milj.kr. att nu fördela, ställer vi mycket stort hopp till budgetpropositionen, som framläggs den 10 januari. För att vi skall kunna garantera vår trovärdighet måste rejält med pengar 95 anslås under de kommande två åren för att den reala summan på 500 milj.kr. skall uppvägas. Vi hoppas också att vägverket fördelar dessa pengar så att merparten går till skogslänen.

Herr talman! Jan Strömdahl har frågat mig om regeringen ämnar vidta några åtgärder för att forcera upprustningen av järnvägsförbindelserna på västkusten mellan Göteborg och Oslo. Den ansvarsfördelning inom järnvägsområdet som följer av 1988 års trafikpolitiska beslut innebär att det är det nyinrättade banverket som utifrån samhällsekonomiska bedömningar och med hänsyn till tillgängliga medel prioriterar mellan olika järnvägsprojekt. Det är alltså en uppgift för banverket att avgöra om och när en upprustning av järnvägsförbindelserna mellan Göteborg och Oslo kan bli aktuell. Jan Strömdahls fråga föranleder därmed ingen åtgärd från regeringens sida.

Herr talman! Kent Lundgren har frågat mig om jag kommer att verka för att en ordentlig och genomgripande konsekvensutredning av miljöaspekter na av den pågående ombyggnaden av väg E 6 i Bohuslän kommer att göras, Prot. 1988/89:46 och om jag ämnar vidta åtgärder om det i en sådan utredning visar sig att 15 december 1988 skadorna blir stora. FE DR rn Sar Regeringsrätten har den 28 november 1988 beviljat resning i det beslut som regeringen fattade den 3 september 1987 angående väg E 6. Regeringsrättens beslut avser en fastighet och grundades bl.a. på en ny omständighet, nämligen att naturvårdsverket tre månader efter regeringens beslut bedömt att Bratteforsåns dalgång är av betydelse ur naturvårdssynpunkt. Ärendet bereds för närvarande inom regeringskansliet. Vid denna beredning kommer miljöaspekter och andra aspekter att beaktas och om så erfordras ytterligare belysas. Jag kan för närvarande lämna Kent Lundgren det beskedet att regeringen kommer att göra en ny prövning av ärendet i den del som omfattas av resningsbeslutet och därvid beakta de aktuella omständigheterna.

Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för beskedet, som jag trots allt upplever som litet slingrande. Jag vet inte om det ytterligare behöver belysas — det var mera praktiska åtgärder som jag efterlyste. Tillsammans med några av Bohusbänkens riksdagsledamöter besökte jag landshövdingen i Bohuslän i måndags. Där försökte vägdirektör Bengt Wolfram och planeringsdirektör Rickard Sigfridson till oss ”sälja in” resten av E 6-an som sträcker sig upp till Norge. Det visades inte på en enda nackdel, endast stora fördelar, trots att dessa herrar räknar med en enorm ökning av biltrafiken fram till år 2010. Tack vare förbättrad teknik skulle utsläppen enbart minska. I förbigående kan jag nämna att de glömde att redovisa hur det blir med koldioxiden, och följaktligen ägnade man sig inte åt växthuseffekten. Riksdagsmän är inte dumma. Jag känner det som en klar underskattning av vår intellektuella kapacitet att bli utsatt för något sådant. På samma möte sade nämligen länets miljövårdsdirektör Bengt-Erik Olsson att 90 96 av föroreningarna i Göteborg beror på biltrafiken, och de ökar trots katalytisk avgasrening. Han sade också att en sänkning från 110 till 90 och från 90 till 70 skulle betyda en hel del för skogarna i Bohuslän. Jag påstår att detsamma gäller havet och dess algblomning. Vem av dessa parter lyssnar Sven Hulterström på, och vad tänker kommunikationsministern göra praktiskt, om det visar sig att den senare parten är den som har rätt?
Herr talman! Kommunikationsministern lyssnar på olika parter och försöker sedan göra en så förnuftig sammanvägning som möjligt av de synpunkter som kan komma fram i en diskussion om t.ex. vägprojekt. Nu har vi alltså fått ett regeringsrättsutslag som berör en viss fastighet längs vägen. Det är ingalunda någon begravd väg, som någon tidigare talare sade, utan ett pågående vägbygge. Men detta ärende skall som sagt i vanlig ordning beredas, och medan beredningen pågår kan jag självfallet inte förutsäga vad som kommer att bli regeringens beslut.

Herr talman! Viola Claesson har frågat försvarsministern vilken beredskap som finns i svenska hamnar för en specifik fartygstransport av militär materiel. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Bakgrunden till frågan är följande. En militär transport kommer — förutsatt att västtyska myndigheter ger tillstånd — att genomföras från Travemände till Göteborg. Ett svenskt rederi, Stena Line, är tillfrågat om det kan genomföra denna transport. Sjöfartsverket är den myndighet som ansvarar för tillsynen över efterlevnaden av gällande lagar och föreskrifter beträffande sjötransporter av farligt gods. Dessa regler gäller för både civilt och militärt gods. Jag utgår ifrån att både berörda hamnar och fartygsägaren i detta enskilda fall följer gällande säkerhetsbestämmelser.

Herr talman! Gudrun Schyman och jag har ställt var sin fråga. Vi ställde våra frågor till försvarsminister Roine Carlsson, som nu finns här — det tycker jag är bra — men Sven Hulterström får uppdraget att svara på min fråga trots att den rör det svenska försvaret. Om man betraktar de Hawk-missiler som det handlar om, som vi har fått uppgift om ur västtysk press — jag har artikeln här om försvarsministern eller kommunikationsministern inte har sett den — kort och gott såsom farligt gods, återstår ändå några frågor när det gäller säkerheten. Svenska försvarsmyndigheter har lämnat mycket olika uppgifter om dessa missiler som Sverige har köpt från USA. Om jag tolkat tidningsuppgifterna rätt, har man olika uppgifter om varför de nu befinner sig på västtysk mark, vid en amerikansk bas. En uppgift gör gällande att innehållet i dessa Hawk-missiler är så hemligt att inte ens Sverige, dvs. ägaren, får studera innehållet. Det betyder ju att detta alldeles speciellt farliga gods blir mycket svårt att hantera, när inte ens försvarsmakten känner till innehållet. Dessutom, herr talman, är det så att de västtyska myndigheterna och representanten för Stena Line i Läbeck/Travemände, Pollak, säger att varken terminalutrustning eller Stena Lines roro-fartyg är utrustade för den här typen av transporter. Till sist: Det är ju faktiskt så att besättningen på fartygen vet ännu mindre än den svenska försvarsmakten om denna märkliga transports innehåll, och då ser jag en fara i att personalen måste hantera den.
Herr talman! Med anledning av det senaste Viola Claesson sade vill jag påpeka att det ingår i regelsystemet vid transporter av gods som är klassat såsom farligt, oavsett vad det handlar om, att befälhavaren är tvungen att informera sin besättning om vad det är man har med sig. Skulle transporten bli av, finns det en annan regel som säger att man ett dygn i förväg har skyldighet att anmäla till destinationshamnen vad det är man kommer med. Det är alltså inte så att det saknas bestämmelser för hur man skall hantera den här typen av frågor.
Herr talman! Det är intressant att notera att Sven Hulterström säger ”skulle transporten bli av”. Det vore onekligen intressant att veta om den gör det. Är det kanske så att de västtyska myndigheterna och Stena Lines representanter har rätt när de påstår att utrustning inte finns som lämpar sig för den här typen av transporter? Kanske det också är så att de svenskägda Hawk-missilerna kommer att bli kvar i Västtyskland. Det är väl i så fall en fråga som kommer upp senare, när försvarsministern själv lägger sig i debatten.

Herr talman! Elisabet Franzén har frågat mig om regeringen tänker be vägverket att avbryta arbetena med Ödsmålsbron på väg E 6 mellan Stenungsund och Ljungskile i avvaktan på prövning enligt naturresurslagen. Övriga delar av arbetsplanen är fortfarande giltiga, eftersom de inte omfattades av regeringsrättens beslut om återförvisning och inhibition. Arbetena med Ödsmålsbron kan därför fortgå utan hinder av regeringsrättens beslut. Bron byggs enligt fastställd arbetsplan. Några förutsättningar att avbryta de pågående arbetena föreligger därför inte. Regeringen kommer däremot att göra en ny prövning av ärendet vad avser Bratteforsåns dalgång, där fastigheten Anfasteröd 2:1 är belägen.

Herr talman! Jag ber att få tacka för kommunikationsministerns svar. Vad beträffar arbetsplanen och dess giltighet finns det delade meningar bland jurister. De jurister jag har talat med säger att hela arbetsplanen faller i och med att en del av arbetsplanen inte längre är giltig. Detta kanske kan bli föremål för nästa rättsliga prövning i den här affären. Men även om planen skulle vara giltig i sina övriga delar, ser man om man studerar de vägsträckningar som är aktuella — de som vill kan komma till mig efteråt och se efter — att om det skulle bli stopp vid fastigheten Anfasteröd 2:1 så kan man inte fortsätta med den aktuella vägsträckningen. Det finns en alternativ väg föreslagen, men den går också igenom ett område av stort naturintresse. Blir det stopp också där vid en prövning enligt naturresurslagen, kommer man inte att kunna använda den bro som i dag byggs. Det var därför jag ställde min fråga: Varför fortsätter man arbetena på denna bro, som enligt uppgift lär kosta 100 milj.kr. att bygga? Varför inte vänta med arbetena till dess att man vet hur prövningen utfaller? Det finns elaka tungor som säger att regeringen redan har bestämt vilket resultat den föreskrivna prövningen enligt naturresurslagen kommer att få; man kan undra.

Herr talman! Claes Roxbergh har frågat mig om regeringen är beredd att införa stimulansåtgärder t.ex. lägre ombyggnadsränta för ekologiskt ombyggande. Det bästa sättet att minska luftföroreningarna i samband med uppvärmning av bostäder är åtgärder som minimerar uppvärmningsbehovet. Sådana åtgärder är t.ex. att isolera och täta husen. Samtidigt måste dock en god luftväxling finnas i hela bostaden. Den nya byggnormen skärper kraven på energihushållning i alla nya bostadshus. Ett av villkoren för att få räntestöd vid ombyggnad är att lämpliga energisparåtgärder vidtas samtidigt. Ett motsvarande samordningskrav gäller för stöd som lämnas för reparation och underhåll i hyresoch bostadsrättshus. Kommunerna har att bevaka att energihushållningsåtgärder vidtas. Räntestöd kan lämnas även till separata energihushållningsåtgärder. I den senaste energipropositionen, som riksdagen beslutade om i juni i år, betonas vikten av att energihushållningen fortsätter och att eleffektiviseringen intensifieras. Detta sker bl.a. genom det elhushållningsprogram som nyligen påbörjats. I propositionen framhölls också att utvecklingen skall följas noga och att behovet av ytterligare åtgärder kommer att övervägas vid en avstämning år 1990. Ytterligare stödåtgärder är inte aktuella.

Herr talman! Problemet med de stödformer som nu finns är att de är totalt otillräckliga. Det räcker inte med stöd för isolering och tätning av husen. Byggnormen är faktiskt ett hinder för ett vettigt ekologiskt byggande. Anledningen till att jag använder uttrycket ”ekologiskt byggande” är att det i detta uttryck ligger så mycket mer än att isolera och täta hus. Det ingårt.ex. Prot. 1988/89:46 att använda solvärmeteknik och att ta vara på hushållsavfallet. Problemet 15 december 1988 med den här tekniken är att husen blir litet dyrare än de hus man bygger om = ZZ-—d doom med konventionell teknik. Därför behövs stödåtgärder för att vi skall kunna söka oss fram inom detta område. Det finns i dag teknik för att t.ex. bygga om ett vanligt hus, producerat under 40-talet eller 50-talet, så att man kan utnyttja solvärmen, som tas till vara under de dagar av året då det finns sådan och som sedan kan användas för att spara på andra energiformer. I dag finns det ingen lämplig stödform för denna typ av projekt. Sådana stödformer måste vi införa för att vi skall vara trovärdiga och för att man skall få fram nya tekniska lösningar och därmed minska miljöförstöringen och energianvändningen. Jag ser det som djupt tragiskt att regeringen inte är beredd att införa den här typen av stödåtgärder, vilket jag anser att vi måste göra för att uppmuntra framtagandet och användningen av dessa nya tekniska lösningar. Vid ombyggnad av bostäder har vi ett fantastiskt tillfälle att åstadkomma en förändring. Vi måste ju ändå bygga om fastigheter och småhus efter en viss tid. Vi kan då för en låg kostnad åstadkomma en begränsning av energianvändningen.
Herr talman! För att förbättra tekniken på det sätt som Claes Roxbergh nämnde satsar vi inom ramen för byggforskningen stora pengar i syfte att utveckla bl.a. solvärmetekniken och därmed utvinna energi. När man får ett sådant system att fungera och kan använda det i stor skala, öppnar man möjligheter för den enskilde att göra investeringar, installationer och härigenom på lång sikt få lägre kostnader för sitt boende. Det är på det sättet vi måste gå fram. Vi kan inte ge oss på att införa bidragssystem som har till syfte att vara teknikutvecklande. Teknikutvecklingen måste ske med hjälp av forskningsoch utvecklingspengar. Det är när tekniken är utvecklad som man skall använda sig av den.
Herr talman! Byggforskningsrådet har satsat pengar på detta område, och det finns metoder som kan användas. Problemet är emellertid skedet mellan framtagningen av en ny teknik och den tid då det är lönsamt för den som projekterar eller skall använda ett hus att utnyttja den nya tekniken. Det är i det skedet det behövs någon form av morot. Jag kan ta ett exempel. Vi skall i morgon diskutera propositionsförslaget angående ombyggnadsräntan. Denna skulle kunna utformas så, att den är lägre när man bygger om med ekologisk teknik. Jag anser således att vi under en övergångstid behöver ett stöd för att få fram denna typ av projekt. Om vi ser oss omkring skall vi finna att de projekt som finns i dag är de som stöds av byggforskningsrådet. Några andra projekt har inte kommit fram. Det är alltså nödvändigt med ett stöd för att denna typ av projekt skall få tillräcklig spridning.

Herr talman! Annika Åhnberg har frågat mig hur fruktodlare som vill odla alternativt skall få stöd för en omläggning. Lantbruksstyrelsen har på regeringens uppdrag utarbetat ett förslag till ekonomiskt stöd vid omläggning till alternativ odling, dvs. odling utan handelsgödsel och kemiska bekämpningsmedel. Det stödet skall i princip lämnas enbart till prisreglerade grödor. Stödet finansieras med de medel som staten under en övergångsperiod ställer till förfogande för att underlätta anpassningen inom jordbruket och skall ses som ett led i regeringens arbete för ett mer miljövänligt jordbruk. Ytterligare komponenter i detta arbete är de miljöförbättrande åtgärder i jordbruket som riksdagen beslutade om i våras, och det arbete som sedan år 1985 pågår med att halvera användningen av kemiska bekämpningsmedel i jordbruket. En speciell utredning om bekämpningsmedelsanvändningen inom äppelodlingar i Sverige kommer att genomföras av kemikalieinspektionen inom ramen för detta program. Berörda myndigheter har fått i uppdrag att arbeta vidare med åtgärder för att ytterligare begränsa bekämpningsmedelsanvändningen. Lantbruksstyrelsen har på regeringens initiativ nu i höst inrättat ett råd för alternativ odling med företrädare för olika organisationer där även fruktodlarna är företrädda. Meningen är att rådet skall vara ett forum där de som odlar alternativt har möjligheter att för myndigheterna redovisa erfarenheter och lägga fram synpunkter och förslag. På detta sätt bör den alternativa odlingen i Sverige kunna främjas och utvecklas ytterligare.

Herr talman! Jag tackar för svaret på min fråga. Egentligen är frågan litet felaktigt formulerad. När jag skrev den förutsatte jag att det faktiskt skulle finnas ett omläggningsstöd att diskutera. Jag vill därför komplettera min fråga: När kommer egentligen det här omläggningsstödet? Vi har nu väntat på det ganska länge och fått besked från departementet att det skall komma i dagarna. Men hittills har vi inte sett någonting av det. Tiden går, och ingenting händer. Nu börjar man undra om det blir en julklapp eller om det kommer att dröja ännu längre. Jordbruksministern ger i sitt svar två besked. För det första säger han att en speciell utredning om bekämpningsmedelsanvändningen inom äppelodlingen skall göras av kemikalieinspektionen. Det är i sig mycket bra, men det är inget svar på min fråga hur man skall stödja fruktodlarna vid en omläggning. För det andra nämner jordbruksministern det råd för alternativ odling som nyligen inrättats och i vilket även fruktodlarna är representerade. Detta är också mycket bra, men det är inte heller något svar på frågan hur fruktodlarna skall få ett konkret stöd till omläggning. Det är över huvud taget mycket bra att regeringen vill stimulera till en omläggning av jordbruket, men varför så begränsat — varför inte ta steget fullt ut? Hela trädgårdsnäringen och fruktodlarna, som jag särskilt nämnde i min fråga, ställs ju utanför förslaget. Det är i sammanhanget också mycket beklagligt att vall, gröngödsel och grönfoder bara får stöd under karensåret. När det gäller fruktodlingen behövs det verkligen ett långsiktigt omläggningsstöd. Det är inte bara att gå över till alternativodling, utan det är t.ex. fråga om att köpa in nya träd. Det är alltså helt uppenbart att även fruktodlarna behöver ett genomtänkt och långsiktigt omläggningsstöd för att klara omläggningen. Det är också fråga om att satsa mycket på rådgivning och information, och det bör gälla såväl näringen som hela hemträdgårdsodlingen, som är en viktig del av fruktodlingen.
Herr talman! Annika Åhnberg blandar ihop två saker. Hon hänvisar i sin fråga till lantbruksstyrelsens förslag, som vi nu bereder i regeringskansliet och som handlar om den typ av insatser som är nödvändiga vid övergång t.ex. till alternativ spannmålsodling. Där krävs en särskild växtföljd under ett antal år, vilket leder till extra kostnader. Växterna måste vara kvävefixerande, så att marken kan ta upp det kväve som är nödvändigt för att man skall kunna odla utan handelsgödsel. Det handlar alltså om helt andra problem vid den typ av omläggning som Annika Åhnberg hänvisar till i frågan och som lantbruksstyrelsen har lämnat förslag om. Där behövs pengar som är arealtäckande och som kompenserar för de högre kostnader som följer med den annorlunda växtföljd som krävs under ett antal år. När det gäller äppelodlingar handlar det om helt andra typer av problem. Det gäller att ta fram sorter som är resistenta. Både vid Alnarp och vid Balsgård arbetar man på att få fram äppelsorter som är resistenta mot svampsjukdomar, vilket innebär att det inte behövs besprutning. Jag nämnde också det program som Annika Åhnberg refererade till senast. Därutöver kan jag säga att trädgårdsprojekt är på gång, både vid SLU i Alnarp och på andra håll. Inom skogsoch jordbrukets forskningsråds ram avsätts 1 milj.kr. per år för fyra speciella trädgårdsprojekt med denna inriktning. Ytterligare 8 milj.kr. har ställts till skogsoch jordbrukets forskningsråds förfogande för bl.a. alternativodling, och man kan senast den 13 januari ansöka om pengar till projekt. Jag hoppas att forskare också på detta område söker pengar bland dessa 8 miljoner som nu finns tillgängliga. Inte minst inom ramen för programmet för en halvering av bekämpningsmedelsanvändningen har man arbetat med och kommer att ännu mer inrikta sig på frågan om fruktodlingar. Kemikalieinspektionen kommer att ge en konsult i uppdrag att gå igenom möjligheterna att minska användningen av bekämpningsmedel i fruktodlingar. Det pågår alltså på en lång rad områden arbete just med att minska bekämpningsmedelsanvändningen och göra det möjligt att driva alternativodling också av frukt. Därtill kommer alternativodlingsrådet och de förslag som kan komma därifrån.
Herr talman! Jag blandar inte alls ihop två helt olika saker. Det är självklart att jag förstår att problemen inte är desamma för spannmålsodlarna som för fruktodlarna, utan att det är två helt olika typer av problematik. Saken är den, att många fruktodlare i detta land undrar, när det nu utformas ett stöd för omläggning till alternativ odling när det gäller spannmålsodling, varför det inte kan inbegripa fruktodling, som visserligen har andra typer av problem men som också har problem som kräver ett omläggningsstöd som sträcker sig över flera år. Jag hade hoppats att jordbruksministern skulle dela min uppfattning att det är ett långsiktigt omläggningsstöd, som omfattar såväl fruktodling som trädgårdsnäring, som behövs. Jag hade hoppats att jordbruksministern skulle säga att han vill verka för att ett sådant långsiktigt stöd som omfattar även dessa näringar skulle ersätta det nuvarande mycket kortsiktiga stödet och begränsa det.

Herr talman! Ingrid Hemmingsson har frågat mig om regeringen avser att vidta några åtgärder med anledning av ett uttalande av Sveriges lanbruksuniversitets styrelseordförande. Bakgrunden till Ingrid Hemmingssons fråga är följande. Lantbruksuniversitetet skall enligt ett beslut som har godkänts av riksdagen spara drygt 4 milj.kr. Styrelsen för universitetet har mot den bakgrunden uppdragit åt fakulteterna och vissa institutioner att föreslå hur detta skall gå till. Bl.a. skall institutionen för husdjurens utfodring och vård och institutionen för husdjursförädling och sjukdomsgenetik minska fjärderfäverksamheten vid institutionerna med vardera 500 000 kr. Riksdagen och regeringen har tidigare i år i anslutning till beslutet om ny djurskyddslag betonat behovet av utvecklingsarbete när det gäller alternativ till dagens system för burhållning av höns. Det finns inget skäl för att inriktningen av det nu aktuella besparingsarbetet skall behöva motverka syftet med dessa uttalanden. Med de medel som står till institutionernas förfogande kan nämligen utvecklingsarbetet fortsätta utan nedbantning. Det är i sista hand lantbruksuniversitetets styrelse som beslutar om hur besparingarna skall ske. Givetvis är det dessutom positivt om producenterna av fjäderfä och ägg, som i andra branscher, ökar sina insatser för forskning och försök. Uttalandet av styrelsens ordförande skall ses mot den bakgrunden.

Herr talman! Jag får tacka jordbruksministern för svaret. Jag skulle vilja veta litet mer om bakgrunden till jordbruksministerns påstående att samma resultat kan åstadkommas efter en så stor neddragning av forskningspengarna. Det som står i propositionen och betänkandet om djurskyddslagen, som riksdagen har antagit, talar för att det i stället skulle Prot. 1988/89:46 behövas mera pengar. Utskottsmajoriteten sade då att avvecklingen av 15 december 1988 burhönssystemet inom tio år ställde större krav på intensitet i utvecklingsar Sr betet. Detta svar rimmar ganska illa med det beslut riksdagen fattade. Jag måste säga att Sveriges lantbruksuniversitets styrelseordförande uttryckte sig mycket nonchalant i Morgonekot gentemot näringen, när han sade att äggproducenterna fick skylla sig själva och att ägg kunde importeras från utlandet. Jag skulle vilja att jordbruksministern gav sin syn på detta uttalande. Om detta var undermeningen i det beslut som riksdagen fattade är vi riktigt illa ute. Då kan ägg nämligen importeras från länder som har betydligt sämre miljöförhållanden för djuren än Sverige har. För att inte tala om risken för kvalitetsförsämringar — vi vet hur det har varit med salmonella i England. Visserligen är det ett mycket artigt svar, med en välvillig tolkning av uttalandet av styrelseordföranden i Sveriges lantbruksuniversitet, men detta oroar verkligen äggproducenterna. Det är inte nog med att riksdagen har fattat ett beslut om ett förbud mot burar om tio år — det kanske var det beslutet som gav felaktiga signaler och orsakade att sådana här uttalanden görs. Det skulle jag också vilja ha jordbruksministerns synpunkt på.
Herr talman! Ingrid Hemmingsson tangerar nu gränsen för vad jag som statsråd skall svara på i riksdagen. Jag har sagt att regeringens och riksdagens uttalande om det utvecklingsarbete som bör bedrivas när det gäller avvecklingen av burhönssystemet självfallet står fast. Det som Ingrid Hemmingsson frågar om är faktiskt ett självständigt universitets disposition av de besparingar som riksdagen har ålagt universitetet att göra. Det handlar om den självständighet som universitet skall ha. Jag konstaterar att det inom de ramar som riksdagen har ålagt universitetet att spara är fullt möjligt att fortsätta detta utvecklingsarbete utan nedbantningar. Jag konstaterar dessutom att det vore utmärkt om denna bransch, lika väl som andra branscher, själv deltar ekonomiskt i sitt utvecklingsarbete. Att gå in och kommentera hur ett självständigt universitet skall disponera sina konkreta besparingar mellan sina institutioner är icke min uppgift i riksdagen.
Herr talman! Vad jag tycker är viktigt är att de beslut som har fattats här i riksdagen också skall fullföljas av andra myndigheter och institutioner. Så har inte skett i detta fall. Efter styrelseordförandens uttalande har de forskare som sysslar med detta påpekat att medlen inte kommer att räcka och att forskningen inom detta område måste dras ned. Därför undrar jag vilka signaler som ligger bakom, eftersom ordföranden i Morgonekot yttrade att detta var det som man mest kunde spara på och eftersom de som forskar säger att det inte går att klara forskningen på det sättet. Det är inte så konstigt att man blir oroad inom näringen. Det förutsattes redan det beslut vi tog i riksdagen att näringen skulle vara med och diskutera 105 och bidra till forskningen. Enligt vad jag kan förstå har inte några diskussioner förekommit än, eller har det kanske det? Detta har oroat äggproducenterna därför att de inte vet om det finns någon framtid för äggproduktionen i Sverige.

Herr talman! Mot bakgrund av ett enskilt ärende har Kjell-Arne Welin frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder så att långa väntetider kan undvikas. Enligt Kjell-Arne Welin rör det sig i det aktuella ärendet om en väntetid på snart två år. Jag har tidigare inför kammaren under hösten vid tre tillfällen besvarat liknande frågor, senast den 17 november 1988. Jag har i dessa tidigare frågesvar utförligt redovisat att regeringen, för att komma till rätta med de långa handläggningstiderna, tagit initiativ till ett omfattande lagstiftningsoch reformarbete. Detta arbete håller nu på att slutföras.

Herr talman! Jag tackar invandrarministern för svaret. Jag vet att denna fråga har varit uppe i olika skepnader vid ett par tillfällen i höst. I svaret till Sigge Godin den 20 oktober sade invandrarministern: ”Jag vill dock än en gång påpeka att kraftfulla åtgärder redan har vidtagits och planeras för att väsentligt förkorta handläggningstiderna.” Man börjar undra vilka åtgärder som har vidtagits när det under hela hösten inte har gått att märka någon förändring i situationen och när handläggningstiderna fortfarande är uppe i flera år för många människor. När man tar del av alla dessa ärenden — jag har tagit del av rätt många, vilket säkert invandrarministern känner till — ser man att det finns ärenden som för en utomstående verkar uppenbart självklara, dvs. att vederbörande skall beviljas uppehållstillstånd på grund av den situation som han kommer från och på grund av den situation han riskerar att utvisas till. Man skall inte diskutera enskilda ärenden här, men när en person har exakt samma bakgrund som en annan person som har fått uppehållstillstånd tidigare, borde ärendet kunna avgöras bra mycket snabbare än på två år. Inte bara de som väntar på besked lider omänskliga kval, utan också många människor i deras omgivning mår utomordentligt illa. Det finns starka skäl för att mycket snabbt förändra handläggningstiderna för asylsökande.